Bo Lundgren återkommer nu till att Socialdemokraterna inte står för sina överenskommelser, men han vet då om att han inte talar sanning. Han vet att han inte talar sanning. Han vet att när vi hade de här frågorna uppe i bostadsutskottet, för att ge ett yttrande till finansutskottet, valde majoriteten i bostadsutskottet att inte uttala sig i frågan medan minoriteten, i detta fall Socialdemokraterna, föreslog att man skulle genomföra de här höjningarna när det hade inträtt en stabilisering på fastighetsmarknaden. Vi ser redan i dag förändringar på fastighetsmarknaden, förändringar som kommer att innebära svåra konsekvenser för väldigt många bostadskonsumenter. Det är orsaken till att vi inte nu kan lägga ut de här kostnaderna på bostadsmarknaden.

Nej, Bo Lundgren, jag sade inte att vi hoppade av överenskommelsen. Det var Bo Lundgrens ordalydelse och inte min. Vi står alltså fast vid överenskommelsen. Det framgår av vår skrivning i bostadsutskottets yttrande till finansutskottet, och det framgår av vårt ställningstagande i riksdagsgruppen. Vi står fast vid överenskommelsen i den del av frågan där vi trodde att regeringen menade allvar med att fullfölja samtalen med Socialdemokraterna för att reda upp problemen på fastighetsmarknaden. I förlängningen har han alltså ytterligare 3 miljarder som han skall ta ut på bostadsmarknaden. Ingen kommer att tycka att det är en förnuftig politik, Bo Lundgren.

Jag tror att vi kan leva med vad Bo Lundgren anser. Det är nog inte så svårt att göra det. Vi har ju lärt oss under årens lopp att det inte är särskilt allvarligt menat. Det betyder för väldigt många bostadskonsumenter att de inte kan klara sina boendekostnader. Det betyder för väldigt många villaägare att de inte kan klara sina villalån. Det betyder för väldigt många bostadsrättsinnehavare att det blir svårigheter i bostadsrättsföreningarna. De klarar inte ytterligare påfrestningar på boendet. Men vad är meningen med att lägga ut 0,5 miljarder 1994 om människor inte ens har råd att betala de hyror som för närvarande gäller?

Under hänvisning till regeringens förslag till riksdagen att ta i anspråk medel från Bengt Silfverstrand frågat justitieministern om det varit möjligt att på samma rättsliga grunder och för samma ändamål ta i anspråk medel ur fjärde AP-fonden. Det svar jag kan ge i dag är detsamma som det svar Bengt Silfverstrand då fick. Medlen i dessa fonder har förts till en särskild avvecklingsfond. Som ett väsentligt led i den beslutade avvecklingen föreslås nu att medel tas i anspråk för forskning och högre utbildning. fonden finns inte. Det har därför självfallet aldrig varit aktuellt att överväga att ta dessa medel i anspråk. Ett förslag om att ta denna fond i anspråk för de ändamål som nu är aktuella hade dock uppenbart fått ges en annan utformning än den ändring i övergångsbestämmelserna till lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden som regeringen nu har lagt fram.
Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. I verkligheten förekom dock varken exakt samma fråga eller exakt samma svar vid den hearing som f411 > Frågan är inte ställd utifrån ett utbildnings och forskningspolitiskt perspektiv. Om behovet av att stärka forsknings och utvecklingsbasen i det svenska samhället råder det faktiskt inga delade meningar. Vi socialdemokrater har bedömt dessa behov vara så angelägna att vi i vårt budgetförslag för kommande treårsperiod har frigjort mer än 3 miljarder kronor utöver regeringens satsning på forskning och utveckling. Löntagarfondernas samlade tillgångar har nämligen varit en integrerad del av det här pensionssystemet. I stort sett samma placeringsregler har omfattat dessa fonder som fjärde och femte AP-fonderna.

Bengt Silfverstrands inlägg med anledning av mitt svar ger inte omedelbart vid handen vad hans syfte med frågan egentligen var, om det nu inte var att bringa klarhet i de placeringsmöjligheter resp. beslutsmöjligheter som riksdagen anser sig ha i fråga om AP-fonder och löntagarfonder. Han säger t.o.m. att regeringen inte är beredd att satsa lika mycket på forskningen som den socialdemokratiska oppositionen är. Regeringen har nämligen i sina förslag en klar finansiering av sina insatser, medan Socialdemokraterna endast ökar budgetunderskottet. Med den socialdemokratiska finansieringsprincipen kan man satsa precis hur mycket pengar som helst. Det är alldeles korrekt. De borde aldrig ha införts. De infördes i syfte att socialisera det svenska näringslivet och skapade således elände under många herrans år för svensk företagsamhet. På det sättet höll de nere investeringsvilja och minskade därmed tillväxtmöjligheterna. Ju snabbare de här fonderna avvecklas, desto bättre är det för utvecklingskraften i fråga om den svenska företagsamheten. Silfverstrand göra gällande att det i realiteten handlar om pensionspengar. Men han vet att han talar mot bättre vetande. Fonderna har aldrig någonsin, Bengt Silfverstrand, införts för att trygga pensioner! Om Bengt Silfverstrand läser det egna partiets och Landsorganisationens gamla urkunder, finner han att pensionsmotiv nog var det sista som föresvävade Rudolf Meidner när denne en gång föreslog införandet av de fonder som nu avvecklas.
För det första framgår det klart och tydligt att vi finansierar forskning för 3 miljarder kronor mer än regeringen gör, och det sker över statsbudgeten. Vi bedömer nämligen att detta är så viktigt att det är rimligt och riktigt att forskningsändamål får tävla med andra områden i det svenska samhället som vi normalt finansierar över budgeten. De har alltså precis samma rättsliga status som fjärde och femte löntagarfonderna. Därför har vi anledning att känna oro. När regeringen i ett fall kan gå förbi statsbudgeten och använda pensionsmedel kan det inte uteslutas att regeringen i ett annat läge också kan ta i anspråk kusinerna till löntagarfonderna, nämligen fjärde och femte AP
Den finansiering av forskningen som Bengt Silfverstrand hävdar att Socialdemokraterna har anvisat innebär ett större budgetunderskott. Men ett större budgetunderskott är något som svensk ekonomi just nu minst av allt behöver. Att behålla löntagarfonderna och att dessutom finansiera forskning med ett större budgetunderskott skulle vara dubbelfel, om ambitionen finns att främja svensk utveckling och svensk utvecklingsförmåga. Bengt Silfverstrand behöver inte vara orolig för pensionssystemet annat än i det avseendet att en otillräcklig industriell expansionsförmåga undergräver hela ATP systemets existens, för det är det stora hotet!

Vi finansierar forskning fullt ut via vårt alternativ, som vi redovisade under den allmänna motionstiden. Vi har också besparingsförslag, som vi preciserar i anslutning till kompletteringspropositionen. Om det inte på kronan exakt skulle stämma med regeringens förslag, handlar det definitivt inte om att vi använder forskningspengar för att så att säga lättsinnigt få ett större budgetunderskott. Man kan på goda grunder säga att vårt alternativ i allt väsentligt är finansierat. Men det inger oro när man kan ta i anspråk en del av det som ändå, Per Unckel, sakligt sett är pensionsmedel. Det finns i det här reglementet inga rättsliga skillnader mellan löntagarfonderna och den fjärde och den femte AP-fonden i pensionshänseende. Det är ett faktum.

Mina förhoppningar om att övertyga Bengt Silfverstrand om att han har fel är mycket begränsade. Det kommer då att framgå att socialdemokratin med hjälp av en hejdlös och opportunistisk budgetpolitik undergräver landets finanser. Det har väljarna i val aldrig trott på. Det tror heller aldrig jag på, inte ens i denna kammare och inte ens om Bengt Silfverstrand upprepar detta påstående till döddagar.
Det senaste kategoriska påståendet från Per Unckel innebär att han hävdar att det inte har gått några pensionspengar från löntagarfonder. Det är uppenbarligen helt fel. Det är i så fall väldigt harmlös socialism. Löntagarfonderna har i praktiken gentemot kapitalmarknaden haft ungefär samma inriktning som de nuvarande riskkapitalbolag, som Per Unckel och honom närstående statsråd försöker höja till skyarna men som uppenbarligen inte heller har varit särskilt framgångsrika när det gäller att förse småföretagen med riskkapital.
Jag hör och förstår att Bengt Silfverstrand beklagar att löntagarfonderna inte var socialistiska nog. För mig räckte socialismen i dem mer än väl.

Krister Örnfjäder har frågat mig om regeringen är medveten om konsekvenserna av Centrala studiestödsnämndens beslut om nya meritvärderingsregler i komvux och om regeringen är beredd att rätta till dessa. För att bestämma studieomfattningen i komvux tillämpas ett poängsystem, där varje ämne har åsatts ett poängtal. Studiemedelskommitte n, som lämnade förslag till 1989 års studiemedelsreform , framförde sådana tankar och ansåg att reglerna borde ses över. I den därpå följande propositionen instämde dåvarande regeringen i denna uppfattning och ansåg att CSN borde göra en översyn av meritvärderingsreglerna för gymnasiala studier och framför allt för komvux. De nya reglerna, som meddelades av CSN efter samråd med bl.a. Skolverket under februari i år, kommer att gälla fr.o.m. den 1 juli 1993. Kravet på poäng per termin har inte ändrats. Den ändring som skett är att de olika ämnena/kurserna getts ett lägre poängtal än tidigare. Syftet är att antalet poäng för studiestöd på heltid i större utsträckning än tidigare skall motsvara undervisning på heltid.
Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag tycker att det är tråkigt att utbildningsministern inte är beredd att vidta nödvändiga åtgärder om så behövs. För heltidsstudier erfordras två till tre ytterligare ämnen, dvs. en ökning med ca 40 %. Många som i dag studerar är redan hårt pressade på grund av hög studietakt. Risk föreligger för ökade studieavbrott. Prioriterade elevgrupper, i många fall svagpresterande, drabbas i första hand. Färre elever kan intas till studier, då varje elev lägger beslag på en större andel av det totala utbudet. Elever väljer, som jag tidigare nämnde, fler ämnen än nödvändigt för att bli heltidsstuderande, vilket innebär slöseri med resurser både för den enskilde och för samhället. Elever kan utestängas från studier genom att kraven på heltidsstudier gjorts så hårda att många drar sig för att ens försöka studera. I många fall är arbetslöshet det enda alternativet.
Som jag sade i slutet av mitt svar är den enkla meningen med den förändring som CSN har företagit, bl.a. på basis av en proposition från den tidigare socialdemokratiska regeringen, att studiestöd på heltid skall motsvara studier på heltid. Jag tycker att detta i all enkelhet är en ganska rimlig princip. Om detta leder till att studenter som tidigare har läst på deltid men fått studiestöd för heltid nu måste gå upp och läsa på heltid för att i fortsättningen få studiestöd för heltidsstudier, är det en effekt som möjligen för en och annan som har gynnats av det tidigare systemet momentant kan kännas något påfrestande men som rimligtvis inte kan framstå som konstig i ett längre perspektiv.

Var felet ligger har jag svårt att ta ställning till. Jag tycker att det är tråkigt att en reform, som från början inrättades för att möjliggöra för sådana som hade brister i sin utbildning en högre utbildning för att de sedan skulle kunna gå vidare i sin utveckling, innebär att dessa riskerar att hamna i en situation som på sitt sätt förstörs av reformens innebörd. Det tycker jag som sagt är tråkigt. Det var det svar som jag hade hoppats på.
Jag kan möjligen förstå att detta svar hade känts angelägnare och trevligare att erhålla. Likväl har såväl Krister Örnfjäder som jag att hålla oss till någon typ av logik i det sätt som vi ser på studiestödet. Som jag sade innebär den förändring som nu är genomförd ingenting annat än att man erhåller fullt studiestöd för fulla studier. Däremot utesluter jag inte att det inom komvux såväl som inom andra studieformer kan brista i stöd och hjälp från utbildningsanordnare visavi studenter som av olika skäl har det besvärligt och svårt. Jag utgår ifrån att utbildningsanordnarna är beredda att i detta hänseende stödja studenterna, så att de kan upprätthålla full studiehastighet motsvarande fullt studiestöd.
Med den kompletteringen är jag för närvarande nöjd. Jag hoppas att jag inte skall behöva återkomma i ärendet.

Herr talman! Lennart Hedquist har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att aktuell information tas fram om de nya gynnsammare villkor som nu gäller i Sverige för investeringar och nyetablering av företag. I sin fråga uppger han att nu tillgängligt informationsmaterial ej är aktuellt och att nytt sådant material bör tas fram centralt. Ett omfattande informationsmaterial har under senare år tagits fram, framför allt inom ramen för april i år överföras från Näringsdepartementet till Styrelsen fr.o.m. den 1 juli i år får ett centralt huvudansvar vad gäller den fortsatta presentationen av Sverige som investeringsland. Förutom Japan, som tidigare varit högst prioriterat, kommer då även Storbritannien, Tyskland och USA att prioriteras. Bara under år 1993 har publicerats, dels i februari ett s.k. newsletter med information om löner, priser, EG-medlemskap m.m., dels i maj en reviderad version av broschyren Invest in Sweden. Därutöver har informationsmaterial publicerats med speciell inriktning på Japan.

Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag ställde denna fråga mot bakgrund av att det under de senaste åren har vidtagits så många positiva åtgärder som gör att utländska företag måste se det som utomordentligt intressant att investera och etablera sig i Sverige. I min egen kommun finns en forskningsby som heter STUNS och en organisation som heter Uppsala nätverk, som jobbar mycket med att skapa kontakter med företag runt om i världen. De upplever det som att det inte har funnits och inte finns något bra aktuellt material som beskriver de förändringar som har vidtagits i Sverige på senare tid. Näringsministern har nu redovisat att det har kommit en broschyr, tydligen helt nyligen i maj, som innehåller en uppdatering av villkoren i Sverige. Därutöver har konsultföretag tagit fram en skrift som kan jämföras med den tidigare skriften Investment in Sweden, som skildrar hur man skall göra affärer i Sverige. Min reflexion är att det uppenbarligen är oerhört väsentligt att näringslivssekreterare i kommunerna, företrädare för forskningsbyar, företagsbyar och andra som har kontakter runt om i världen får kännedom om att detta material finns, så att det kan användas. Uppenbarligen är det ganska bråttom.
Herr talman! Jag har noterat Lennart Hedquists synpunkt om ökad information i Sverige om att materialet finns. Vi marknadsför materialet ganska aktivt runt om i världen. Vi genomför systematiskt investeringsseminarier med ett antal statsråd på olika platser runt om i världen för att sprida budskapet, göra Sverige attraktivt som investeringsland och för att skapa medvetenhet på detta område. I samband med det privatiseringsprogram som är mycket aktuellt i dagarna gör vi liknande s.k. road shows för företagen, för att ånyo markera det mycket attraktiva investerings och företagarklimatet i landet. Det kan även noteras att vi det senaste året för första gången har fått ett positivt nettoinflöde av investeringskapital till Sverige, vilket är unikt i de senaste årens statistik.
Herr talman! Jag har också noterat att olika statsråd har varit på s.k. road shows och att många andra företrädare för departementen har kunnat sprida denna information på olika sätt. Det är utomordentligt positivt. Men även alla de personer ute i kommunerna som har kontakt med olika företag är ambassadörer för Sverige i detta hänseende. De personerna måste ha kännedom om och tillgång till material som kan sprida kännedom om Sverige som investeringsland på ett så positivt sätt som möjligt. Om även det kan förbättras tror jag att det kommer att få positiva verkningar.
Herr talman! Vi har noterat det önskemålet. Jag kan försäkra att det i dag finns rikligt med material om investeringsklimatet i Sverige. I mitt svar räknar jag upp några exempel. I samband med att privatiseringsprorammet lanserades förra våren och sommaren gjorde nästan varenda större investmentbank en fördjupad analys av Sverige, som man spred till sina investerare. Vi har all anledning att fortlöpande följa och försöka distribuera den typen av information.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat miljöministern om förberedelserna för kärnkraftsavvecklingen fortskrider enligt planerna. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt 1991 års energipolitiska beslut, som grundades på den s.k. energiöverenskommelsen, är energipolitikens mål att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. I energiöverenskommelsen fastslås vidare att omställningen av energisystemet måste vid sidan av säkerhetskraven ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. Som Lena Klevenås mycket riktigt påpekar är ett viktigt inslag i 1991 års energipolitiska beslut att riksdagen skall ha möjlighet att bedöma resultaten av insatserna för energihushållning och för ny kraftoch värmeproduktion. Det förutsätts att de resultat som uppnås genom de energipolitiska programmen årligen skall redovisas till riksdagen i budgetpropositionen. Regeringen skall samtidigt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Lena Klevenås fråga tycks bygga på ett missförstånd, nämligen att regeringen skulle ha underlåtit att lämna sådana årliga rapporter till riksdagen. Regeringen har emellertid i både 1992 års och 1993 års budgetpropositioner lämnat en redovisning av de energipolitiska programmens resultat. Underlag inför denna redovisning är den energirapport som Närings och teknikutvecklingsverket, på regeringens uppdrag, årligen senast den 1 september, redovisar till regeringen. Regeringens första rapportering till riksdagen var översiktlig eftersom de energipolitiska programmen vid det aktuella tillfället hade varit i kraft en mycket begränsad tid. I den senaste redovisningen konstaterades bl.a. att programmen löper i stort sett som planerat och att resultaten så här långt tycks motsvara de mål som låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut. Några omfattande förändringar i den allmänna inriktningen av programmen föreslogs därför inte. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens uppfattning i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag hade ställt min fråga till miljöministern. Kärnkraften är både en miljöfråga och en näringspolitisk fråga. Jag ställde en fråga till miljöministern i november som gällde ett uttalande från kärnkraftsindustrin, från Kraftsams vd, Edin. Han hade vid en utfrågning anordnad av de politiska ungdomsförbunden sagt att industrin inte gjorde någonting för att förbereda kärnkraftsavvecklingen om man inte hade en lagstiftning på området. Miljöministern svarade då att de årliga redovisningarna skulle komma, för att vi skulle kunna bedöma om det var motiverat med ytterligare åtgärder. Min fråga bygger inte på ett missförstånd, utan på att jag hade uppfattat detta med kontrollstationer på ett helt annat sätt. Det är inte bara jag som har gjort det. Vi som litade på att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010 hade förväntat oss att kontrollstationerna hade varit tydligare, så att riksdagen verkligen hade kunnat göra en bedömning av om förberedelserna för avvecklingen fortgår enligt planerna. Det är därför jag har återkommit med min fråga. Jag skulle vilja fråga näringsministern om han anser att ytterligare åtgärder inte behövs, utan att tidtabellen kommer att hållas så att de redovisningar som finns i budgetpropositionen räcker för att beslutet att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010 verkligen kommer att infrias.
Herr talman! Programmen har gällt en förhållandevis kort tid och är mångåriga. Enligt den utvärdering som vi har redovisat i budgetpropositionen och som bygger på NUTEK:s utvärdering anser vi att man uppnått det resultat vi kan förvänta oss. Energiöverenskommelsen har ju gällt en relativt kort tid. Det finns därför i dagsläget ingen anledning att göra omprioriteringar eller förändringar av de program som föreligger. De skall fullföljas enligt nuvarande planer. Om detta kommer att räcka eller ej lär framtiden utvisa. Vi har anledning att återkomma till detta i nästa redovisning i nästa budgetproposition. Till sist vill jag ånyo markera att riksdagen också ställt sig bakom regeringens bedömning så sent som den 29 april i år.
Herr talman! Jag läser i Näringsdepartementets bil. 13 till budgetpropositionen en redovisning över hur kärnkraftens användning har ökat från 1980, då det var 26 TWh, till 1991, då det var 77, alltså en ökning med 200 %. Från den omröstning om kärnkraften som vi hade har man alltså gjort en kraftig ökning. När jag tittar på prognoser till år 2000, ytterligare tio år framåt, finner jag en mycket liten minskning. Jag blir orolig. Enligt den redovisning som är gjord i propositionen kommer man alltså till år 2000 inte att avveckla något kärnkraftverk. När bedömer näringsministern att man behöver börja avvecklingen för att den skall kunna ske under ordnade former och vara klar under år 2010?
Herr talman! Den ökning av el vi får från kärnkraften efter folkomröstningen och fram till dags dato kan knappast vara någon överraskning. Det var exakt vad som föreskrevs i de olika folkomröstningsalternativen. Man skulle använda den kärnkraft man hade eller som i princip redan var färdigställd. Därav skulle en produktionsökning kunna komma. När det gäller tid för uttag av det ena eller andra kärnkraftverket under avvecklingen är det bara att notera att enligt energiöverenskommelsen har det stipulerats klara, konkreta krav för att man skall ställa av kärnkraftverk. Det krävs konkurrenskraftiga priser, att man uppnår energibesparingar, att man uppnår annan alternativ, miljövänlig produktion, främst kraftvärme och liknande.
Herr talman! Så sent som i förra veckan beslutade vi om näringsutskottets betänkande när det gäller energin. Där hade vi socialdemokrater en reservation där vi sade att programmet för effektivare användning av energi måste successivt kompletteras och vidareutvecklas via skatter, avgifter och andra styrmedel för att ge företag och enskilda ett kraftigt incitament till hushållning med energi och användning av förnybara energikällor. Enligt min uppfattning sker inte detta som det behöver göra. Vattenfall fullföljer t.ex. inte planerna på sin biobränslebaserade elproduktion, eftersom det är för gott om el. Vi har ett överskott som motsvarar två kärnkraftverk. Samtidigt har vi ett överskott av skogsråvara. Vi borde i det här läget verkligen kunna påbörja omställningen. Våra reaktorer är över 20 år gamla. Jag tycker vi är osäkra på säkerheten i dessa gamla reaktorer. Jag skulle vilja se, i enlighet med vår reservation, att regeringen vidtar åtgärder för att påskynda omställningen.
Herr talman! Jag vill bara ånyo notera att den energiöverenskommelse som gäller mellan Socialdemokraterna -- mitt eget parti stod utanför -- fullföljs av oss. Detta innebär att vi inte gör något mera eller något mindre än överenskommelsen. Vi försöker efter bästa förmåga leva upp till denna, vilket också, enligt den redovisning vi har gjort, riksdagen har ställt sig bakom. Det är alltså inte fråga om att Vattenfall har andra krav på sig än sedvanliga kommersiella. Vi skall försöka få fram prismässigt konkurrenskraftig el, på så god grund som möjligt försöka få fram alternativa energikällor som är miljömässigt riktiga och prismässigt konkurrenskraftiga, och vi skall genomföra energisparprogram och energieffektiviseringsprogram.
Herr talman! Det gläder mig att Moderaterna övergivit sin förkärlek för kärnkraft och ställer sig bakom energiöverenskommelsen. Jag hoppas att jag kan lita på det beskedet.
Herr talman! Jag företräder regeringen och regeringsförklaringen, jag företräder inte ett parti. Regeringsförklaringen har bekräftat att man skall fullfölja vad de facto-majoriteten i energiuppgörelsen kom fram till.

Herr talman! Bo Jenevall har frågat mig bl.a. om de företag som efter den angivna svarstiden har ansökt om att få aktier i riskkapitalbolagen kommer att erhålla några sådana aktier. 6,5 miljarder kronor från de förutvarande löntagarfonderna förts över till två portföljförvaltande bolag, Atle och Bure, samt sex riskkapitalbolag. Den största delen av aktierna i riskkapitalbolagen har skiftats ut till i huvudsak små och medelstora företag som har betalat in vinstdelningsskatt till löntagarfonderna. Utskiftningen har verkställts av den s.k. Utskiftningsdelegationen i enlighet med föreskrifter i förordningen om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna. Berörda företag erbjöds i separata brev att ansöka om tilldelning av aktier. bilagor till breven. Av praktiska skäl valdes att inte skicka rekommenderade brev till samtliga ca 16 000 berörda företag. För att säkerställa att berörda företag ändå uppmärksammade erbjudandet beskrevs detta även i annonser i dagspressen. Delegationen har därefter enligt reglerna i förordningen haft möjlighet att pröva även ansökningar som kommit in efter den angivna svarstiden, dock senast den 15 januari 1993. Sådana ärenden har delegationen prövat enligt bestämmelserna i förordningen. Dess beslut har inte kunnat överklagas. Delegationen avslutade sitt arbete i slutet av februari 1993 med en rapport till regeringen. Vissa ansökningar om tilldelning av aktier har kommit in till regeringskansliet med begäran att regeringen skulle besluta om tilldelning trots att den i förordningen angivna tidsfristen har gått ut. Regeringen fattade den 27 maj 1993 beslut om att avslå sådana ansökningar. Att företag som tillsänts brev under rätt adress av olika skäl inte i tid har observerat erbjudandet eller annan information om tilldelningen har således inte ansetts kunna medföra bifall. Herr talman! Regeringen anser inte att det är rimligt att möjligheten att få aktier i riskkapitalbolagen på nytt öppnas för de företag som inte i tid observerat erbjudandet och anmält sig för tilldelning.
Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret, vilket jag tyvärr inte är vidare till freds med. Jag var tvungen att ställa frågan före kl. 10.00 den 27 maj, förmodligen samtidigt som regeringen satt i sammanträde och fattade beslut i frågan. Både näringsministern och jag vet väldigt väl varför man satte denna extremt korta tidsfrist för dessa svar hösten 1992. Anledningen var att vi då räknade med och hade förhoppningen att EES-avtalet skulle träda i kraft den 1 januari. Eftersom denna typ av aktieutdelning skulle vara omöjlig att genomföra enligt EES-avtalets regler, hade man alltså denna korta tid på sig. Nu vet vi båda att det tyvärr inte blev något EES-avtal från den 1 januari. Vi har ännu inte fått något avtal, och det kan dröja ytterligare. Därför kvarstår inte skälet till att man hade så förfärligt bråttom. Näringsministern säger i svaret att man hade krävt in detta till den 16 december och att man sedan förlängde det till den 15 januari. Det är visserligen en månad till, men vi vet alla vad den månaden från mitten av december till mitten av januari tar vägen. Jag kan relatera till ett fall, även om jag är medveten om att vi inte skall diskutera enskilda fall, som kan belysa ärendet. Det gäller Rederiaktiebolaget Bifrost i Göteborg, vars grundare och VD tyvärr avled vid denna tid i höstas. Hans hustru reste då till familjens enda son som är bosatt i Schweiz för att trösta sig. Det fanns alltså inte någon i familjen hemma för att ta emot något brev eller läsa svenska tidningar. Det är ett exempel, men det finns förmodligen andra. Med hänsyn till det som jag sade om EES-avtalet hemställer jag att man på dessa grunder förlänger svarstiden.
Herr talman! Man måste ha någon form av system för att hantera denna typ av problem. Det var 16 000 bolag av de mest skilda slag som var berättigade till tilldelning. En del hade avslutat sin verksamhet, och en del hade sålts i flera led under de gångna åren när löntagarfondssystemet fanns. Därmed skapades det ganska besvärliga förhållandet att både identifiera, finna och nå företagen. Grundprincipen har varit att man skall ha fått breven. Och om det har varit troligt att man har fått breven och har kommit in med svaren efter den 15 januari, har man inte fått någon tilldelning av aktier. Om man har kunnat hävda att breven inte har nått fram eller på annat sätt kunnat göra detta troligt, har man även efter den 15 januari kunnat få tilldelning. Jag noterar att det är oerhört få fall där man i efterhand har klagat på att man inte har fått tilldelning när man ändå har erhållit information i upprepade brev och det dessutom har varit dagspressannonsering. Vi tycker därför att den princip som delegationen valde och som har accepterats av den helt dominerande delen av företagen har varit den rätta.
Herr talman! Jag tycker att det viktigaste ändå är att företagen verkligen var berättigade till att erhålla dessa aktier. Det övriga är ju formalia. Jag vill kraftigt hävda att det företag som jag hänsyftade till alldeles nyss i allra högsta grad i så fall kvalificerar för att utgöra ett undantag i dessa regler. Eftersom jag har tagit detta företag som exempel och känner det fallet ganska väl och vet att företaget har inlämnat sina sakskäl, vill jag anhålla om att näringsministern tar det under omprövning.
Herr talman! Jag vill bara notera att vi har försökt att upprätta en princip som vi måste hålla på, annars är vi tillbaka i ett nytt fördelningssystem av aktier. Vi är på det klara med att det finns ett ganska stort antal företag som inte har utnyttjat sin rätt att få tilldelning. Men antalet klagande rör sig om något dussin företag, som anser att de borde ha fått tilldelning av aktier. Uppenbarligen har det bolag som Bo G Jenevall refererat till fått breven med erbjudande om tilldelning. Men av olika skäl har bolaget inte utnyttjat det. Vi anser att de regler som gäller för alla andra företag måste gälla även denna typ av företag. Bolaget har ändå haft upp till två månader på sig att returnera breven och därmed även kunna få tilldelning.
Herr talman! Jag refererade till ett fall som jag tyckte ganska klart belyste detta. Företaget har alltså inte fått meddelandet i fråga. Näringsministern säger att det handlar om ett fåtal fall. Då tycker jag att det är orimligt att hänvisa till principer. Eftersom det ändå är fråga om företag som är berättigade till att erhålla dessa aktier, tycker jag faktiskt att man borde ta ställning för dessa företag.
Herr talman! Man måste ha principer som gäller samtliga företag, annars måste alla ånyo ges samma rätt. De som inkommit med klagomål kan inte ges annan rätt om man inte beviljar även dem som inte kommit in med klagomål samma rätt och därmed ger dem ånyo chans att få tilldelning. Den princip som har valts är att breven skall ha nått rätt adressat. Sedan är det fråga om dessa företag vittjar sina postboxar eller inte under de två månader som det var fråga om. Om de inte har gjort det och inte har tagit ställning, har de också förlorat sin rätt att få tilldelning enligt den princip som delegationen valde. Jag delar delegationens uppfattning att det var en riktig princip. Gränsen måste alltid sättas någonstans. Jag medger gärna att det alltid uppstår gränsdragningsproblem även i efterhand. Men gränsen måste ändå dras någonstans.
Herr talman! Jag har stor respekt för näringsministern och även för det principiella ställningstagandet. Men eftersom skälet till brådskan inte existerar, tycker jag faktiskt att man kunde ha varit litet mer generös med tiden. Jag vädjar avslutningsvis till näringsministern att ta detta under omprövning, då vi annars blir nödsakade att föra frågan tillbaka till riksdagen. Det tycker jag vore onödigt krångligt för ett relativt fåtal företag. Men jag tycker att detta är en rättvisefråga.

Herr talman! Jag vill börja med att rikta ett tack till ansvarigt statsråd, till regeringen och till konstitutionsutskottet för den utomordentligt snabba hanteringen av detta ärende. Även om denna snabbhet är något ovanlig när det gäller lagstiftningsfrågor, visar den att alla berörda har förmågan att ta itu med ett allvarligt missförhållande. Barnpornografihärvan har blottlagt en hel del som förut var dolt i vårt svenska samhälle. Den har blottlagt det faktum att det faktiskt finns människor som är intresserade av att titta på när barn utnyttjas sexuellt. Barnpornografihärvan har också blottlagt att det finns människor som vill utnyttja offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn för att själva skaffa sig detta olagliga material. Men det som barnpornografifrågan främst har visat är att det finns ett starkt medvetande hos allmänheten om vad som är rätt och fel. När en lag så fundamentalt bryter mot vårt sunda förnuft, när en lagtolkning främjar brott i stället för stävjar det, när en lag gör det möjligt för vissa personer att få tillgång till material som gör att barn kan få men för livet, skadas psykiskt och råka illa ut, då reagerar allmänheten. Detta, herr talman, är sunt! Givetvis var Svea hovrätts tolkning av sekretesslagen inte något som lagstiftaren hade kunnat förutse. Att med hjälp av lagen få tillgång till barnporrfilmer är oerhört stötande. Enda anledningen till att domstolen över huvud taget hade videobanden var ju att det kunde vara brottsligt att sprida innehållet. Därför är det positivt att en lagändring kan komma till stånd så här snabbt. Att analysera varför det blev så här är nu mycket viktigt. I debatten om offentlighetsprincipen, som blossat upp med anledning av barnpornografihärvan, har domarregeln nr 13 kommit på tal. Jag vill gärna citera den även om språket är något annorlunda: ''Den menige mans bästa är den yppersta lagen, och därföre det som finnes den menige man till nytta vara, det bör hållas för lag, ändock att beskriven lag efter orden synes annorlunda lyda.'' Det här är ljuv musik i mina öron. Jag vill inte ta ställning till om dessa etiska regler för domare skulle ha kunnat anföras i det här fallet. Men innebörden i domarregel nr 13 är att lagar i första hand skall gälla för människans bästa, inte för lagarnas egen skull. Demokratin förutsätter att människor ifrågasätter lagars riktighet. När lagar bidrar till att människors värdighet kränks måste vi alla ta ett ansvar. Detta är extra viktigt när det handlar om barn. Barn är sårbara och helt utlämnade till vuxnas välvilja och ansvar. Tyvärr kommer ofta barnen i kläm när lagar tolkas. I artiklarna 12--15 i FN:s barnkonvention finns krav på hur domstolar skall agera när barn är inblandade. Det sägs bl.a. att barnets intresse skall komma i första rummet när domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barn. Sverige också ansvar för att konventionens artiklar förverkligas. Personligen tycker jag att barnkonventionen alltför litet har inlemmats i det svenska rättssamhället. Hade barnkonventionen stått som riktmärke i svensk lagstiftning skulle barn ha fått en helt annan rättsstatus. Herr talman! Barn måste ha en framhållen plats i tolkningen av lagar. I varje enskilt fall där barn är inblandade måste man först se till konsekvenserna av beslutet. Detta är egentligen alldeles naturligt, men tydligen inte lika lätt att följa. Våra barn är de mest skyddsvärda i samhället, just däför att barn inte har någon annan möjlighet än att förlita sig på vuxnas godhet och ansvarstagande. Därför måste barns bästa alltid prioriteras. Herr talman! Jag avslutar med att yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Först och främst måste jag medge att jag inte visste att svensk rättvisa kunde vara så grotesk och sjuk att det finns skyldighet att sända porrmaterial från rättegångar till intresserade snuskhumrar. Jag visste inte heller, förrän ganska nyligen, att man kunde köra porrfilm på tingsrätten. Man kan fråga sig var det sunda förnuftet, hänsynen till andra människor och rättvisan finns, och man kan fråga sig var riksdag och regering har funnits någonstans. Nu återstår att se om vi har lärt oss någonting av detta. Men, herr talman, i dag kan vi ju glädjas. I dag har vi fått bevis för att riksdagen kan leva, reagera och agera, och att det kan gå undan. Men hur gick det då till, kan man fråga sig. Det berodde inte på något initiativ från riksdagen, utan det var opinionen, nämligen kvällspressen, som fick litet fart på riksdag och regering, och som väckte lagstiftarna. Plötsligt, efter år av likgiltighet blev det litet drag under galoscherna. Det är alltså efter det att Aftonblandet och Expressen visat hur det går till i den fjärran verkligheten, nämligen att snusk och perversiteter levereras vidare från domstolar, som man först reagerar. Man säger usch och menar att anseendet måste räddas. Man säger att ett ärende måste klaras av med den svindlande hastigheten av någon månad. Det är väldigt snabbt i en krets där man är van vid att under många år gömma viktiga frågor i utredningar. Det går ju nu, alla är överens och tillstyrker kan kanske t.o.m. talmannen säga. Men jag menar att vi inte alls kan andas ut i och med det. Riksdagens rykte skapas nämligen vid tillfällen som för två månader sedan, närmare bestämt den 25 mars, när just den här sortens frågor behandlades i justitieutskottets betänkande nr 16. Vi hade då en mycket rimlig och vettig reservation, som säkert hade stötts av opinionen och av tidningar m.fl. om de hade observerat den. Men den stöddes inte av riksdagen -- alla ni som sitter här, utom vänstern, röstade emot den. Vad gällde det? Jo, det gällde i det fallet åtgärder mot våldspornografi och barnpornografi, att förbjuda tillverkning och spridning av detta. Utskottet hade då hänvisat till Justitiekanslerns utredning, men där säger han att hans redogörelse har lett till slutsatsen att han inte har grund för att nu föreslå några författningsändringar för att föreskrifterna om straff för våldspornografisk och olaga våldsskildring bättre skall kunna fylla sitt ändamål. Riksdagen hänvisar alltså till en utredning som ingenting gör, och sedan gömmer man sig bakom det. Jag vill säga att det var en del kds-ledamöter som efteråt sade att det var dåligt och att de egentligen inte skulle ha röstat som de gjorde. Vi från Ny demokrati ställde oss upp här inne den gången för att vi ville sätta våra namn under det som vår talesman i justitieutskottet K G Sjödin hade anfört. Vi försökte påkalla uppmärksamhet den gången, för att om möjligt stämma i bäcken i stället för i ån -- men det kom ingen reaktion någonstans. Jag hoppas därför att vi i fortsättningen slipper se det här sömngångaraktiga, partistyrda beteendet. Efter den här frågan om barnpornografi, som är dagens fråga, måste vi visa att riksdagen tänker och agerar i sak. Om det kommer ett bra och välmotiverat förslag, måste vi alltså ta ställning till det i sak, och inte ta ställning på grund av någon sorts allmän partiopportunism. Vi måste inse vilka som är våra arbetsgivare -- det är nämligen allmänheten, och ingen annan. Riksdagsledamöterna måste tänka själva. Vi har ett förfarande som innebär, att så fort det kommer en motion till ett utskott -- de flesta utskott -- avstyrks den bara, oberoende av vad den innehåller. Där kommer sådana här frågor upp, som sedan avslöjas i en jättelik skandal, och då kan man plötsligt reagera. Det duger inte. I hela den här skalan av brott-straff-brottsoffer ligger riksdagen, som är den lagstiftande församlingen, sist i Sverige. Först ligger allmänheten. Allmänheten är upprörd över vad som sker. Det är vi här som stiftar lagarna, och vi ligger långt efter -- farligt långt efter, vill jag mena. I dag agerar alltså riksdagen, snyggt och prydligt -- det skulle bara fattas annat. En gång reagerade vi på det här sättet, en gång i juni 1993. Men en svala gör ingen sommar.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

Herr talman! Tanken och den verklighet som uppdagade sig för oss och för hela svenska folket för några veckor sedan, när barnpornografihärvan kom fram i ljuset, var svindlande. Det var många av oss som sade: Det här är inte möjligt. Det är inte möjligt att svensk rättskipning skall fungera på det här sättet, att tingsrätten skall åläggas att lämna ut filmer som är beslagtagna därför att de är brottsliga, därför att de grovt skändar barn. Men det var möjligt. Jag måste ställa frågan varför det var möjligt. Varför kunde man inte i Justitiedepartementet, regeringen, justitieutskottet och konstitutionsutskottet, de som dagligen arbetar med de här frågorna, förutse denna situation? Vi vet att frågor om barnpornografi har varit uppe, som Ian Wachtmeister var inne på tidigare, där vi i olika partier har haft olika förslag. Men att den här kollisionen och tillämpningen av rättskipningen skulle te sig på det här sättet var för mig, och säkert för de allra flesta, fullständigt otänkbart. Men det var inte otänkbart -- det var precis det som skedde. Vi var många som undrade om den nuvarande lagstiftningen inte var tillräcklig för att förhindra att de här filmerna skulle lämnas ut. Det fanns de som hävdade att yttrandefrihetsgrundlagen skulle räcka till. Om den nu inte hade gjort det, har vi barnkonventionen, som Chatrine Pålsson och flera andra av oss har aktualiserat och krävt skall inkorporeras med svensk lagstiftning. Så har tyvärr ännu inte skett. Jag hoppas fortfarande att riksdagen skall kunna fatta ett sådant beslut. Om barnkonventionen hade ingått i svensk lagstiftning hade man kunnat åberopa den, och därmed att barnens intresse av att vara skyddade i den här situationen självklart måste gå före sekretesslagen, före allmänhetens intresse av att ta del av bevismaterial. Det är naturligtvis bra att den här propositionen nu har kommit och snabbt har behandlats av konstitutionsutskottet. Jag måste instämma med Ian Wachtmeister: Fattas bara annat! Men jag vill också påpeka att det som jag och flera andra har tagit upp i motioner har i viss mån blivit tillgodosett i utskottets betänkande. Det vi har tagit upp är det som fattas i propositionen. I propositionen skyddas de barn som kan identifieras, men det jag uppfattar som en stor brist är att de barn som inte kan identifieras, framför allt barn som inte är svenska, vars namn eller adress vi inte känner till, inte omfattas av den skärpning som man vill ta fram i propositionen. Det är därför som jag har skrivit motionen. Jag ser att man i betänkandet i viss mån har tagit fasta på det här, och det är min förhoppning att man därvidlag kommer att ha med sig den frågeställningen framöver. Jag vill också ta upp det som åberopas i texten i betänkandet, dvs. att Vänsterpartiet tidigare har krävt kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det stämmer inte riktigt. Det vi i en tidigare motion har krävt är att man skall överväga kriminalisering av barnpornografi. Vi inser att det finns mycket svåra gränsdragningar mot sekretesslagstiftning och annat, och vi menar att den här frågan är värd att ses över i ett större perspektiv och att man inte från en dag till en annan bara bestämmer om kriminalisering. Jag vill för Vänsterpartiets del yrka bifall till utskottets hemställan. Jag hoppas på allvar att de frågeställningar som vi har väckt i motioner kommer att finnas med när man går vidare i de här frågorna, för att vi inte skall hamna i en ny situation, där de som jobbar med lagstiftningsfrågor inte skulle ha kunnat förutse någon ytterligare katastrof. Det måste till varje pris kunna undvikas.

Herr talman! Vad är barnpornografi? Det här handlar om en sekretesslagstiftning, men ändå hör frågan hemma i detta sammanhang. Barnpornografi är en skildring av ett sexuellt övergrepp mot barn. Sexuella övergrepp mot barn är kriminellt i vårt land och i vår lagstiftning. Barnpornografi är också, Ian Wachtmeister, kriminellt i Sverige. Vi har en lagstiftning mot barnpornografibrott. Om man har den tolkningen framför sig hela tiden, dvs. att barnpornografi är ett sexuellt övergrepp, blir en barnpornografisk film ett övergrepp varje gång den visas. Jag anser att vi måste ha den grundsynen när vi diskuterar frågor som på olika sätt berör barnpornografi. Visst är det beklagligt, som flera andra har sagt här i dag, att en tingsrätt skall förvandlas till en porrbutik innan vi inser hur lagstiftningen slår. Men det är heller inte så att riksdagen inte har gjort någonting i den här frågan. Riksdagen har avslagit motioner som har haft idéer kring hur man skulle kunna förändra på det här området, i vissa fall med hänvisning till att utredning pågår, i andra fall med hänvisning till att man inte vill göra de här förändringarna. En gällde kriminalisering av innehav av barnpornografiska alster. En kriminalisering av innehav skulle ju göra det omöjligt att sprida barnpornografi också från en tingsrätt.

Då skulle mycket av det som nu har skett faktiskt kunna förhindras. Vi anser fortfarande att det här är någonting som borde övervägas. Vi har också blivit informerade om att BRIS och Rädda barnen tillskrev regeringen i den här frågan, i samband med att den här propositionen skulle läggas fram, och påpekade vikten av att en sådan här förändring görs. Naturligtvis är det, som flera har sagt, viktigt att vi har fått fram det här lagförslaget. Det vill jag också yrka bifall till, men jag vill understryka att det finns saker inom den barnpornografiska lagstiftningen som behöver förändras -- kanske behövs främst förändringen i brottsbalken. Jag skall bara ge en liten kommentar till det faktum att ett barn som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och under tiden dessutom filmats eller fotograferats betraktas på olika sätt om barnet kan identifieras eller inte. Av den anledningen har justitiekanslern i en särskild skrivelse kommit med förslag för att de barn som har fråntagits sin identitet, exempelvis genom att de har fått en handduk över ansiktet, blivit lindade eller då ansiktet inte syns i bild, skall kunna skyddas. Dessa barn är inte skyddade av det lagförslag som regeringen har lagt fram. Jag vill understryka detta, men som motionärer finner vi det glädjande att justitiekanslern har uppmärksammat det här specifika problemet. Det leder också till att de filmerna förhindras från att spridas från tingsrätten.

Herr talman! Barnkonventionen har nämnts i dag, och jag vill också ta upp artikel 34 där det står att ''alla barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp, våld och misshandel. Alla barn har rätt att skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.'' Barn tillhör en svag grupp i vårt samhälle. De har svårt att själva hävda sina intressen och att påverka sin egen situation. De är faktiskt helt beroende av oss vuxna. Trots detta har barn samma inneboende värdighet och värde som oss andra i samhället och också samma okränkbara mänskliga rättigheter. Sverige har generellt en bra lagstiftning för barn. Både barn och vuxna har också fått en starkare ställning som brottsoffer. Problemet är att tillämpa lagstiftningen, vilket också den aktuella frågan visar. Trots det relativt starka sociala skyddsnät som finns i Sverige far många barn illa. De utnyttjas sexuellt av närstående vuxna. De utnyttjas till pornografi. De lever i själslig och kroppslig vanvård. De misshandlas dagligen, en del till döds. Ofta förekommer olika former av barnmisshandel samtidigt. Det är viktigt att vi som politiska beslutsfattare ställer oss på barnens sida och försöker att i olika sammanhang föra deras talan. Herr talman! Den s.k. barnporrhärvan har upprört en stor del av svenska folket. Det är positivt och glädjande att människor engagerar sig, reagerar och agerar när något är fel. Och visst var det fel att man över huvud taget måste ställa två lagar mot varandra så att en tredje part kom emellan -- i det här fallet det utnyttjade barnet. Våra lagar är ju till för att bl.a. upprätta och upprätthålla ordning och rättvisa och inte för som i detta fall underlätta för olika profitörer att komma åt kränkande material med hänvisning till offentlighetsprincipen. Jag anser att det är mycket positivt att justitiekanslern har initierat den ändring av sekretesslagen som behandlas i dag och att konstitutionsutskott och lagutskott har behandlat förslaget så välvilligt och snabbt. Konstitutionsutskottet och lagutskottet föreslår dessutom förbättringar av lagtexten, som ändå är att betrakta som temporär. Det kommer att göras ytterligare juridiska djupdykningar i frågan. Det är också bra. Att frågan om barnpornografimaterialet gick att behandla så snabbt ser jag som en förtroendeskapande åtgärd gentemot alla utsatta barn i vårt samhälle och i rättssammanhang. Det ger barnen och de unga signaler om att vi faktiskt bryr oss om dem, och de signalerna behöver barn och ungdom ha i dag. Men ändå är det ganska märkligt med alla de olika turerna i barnporrfrågan. Det är bara att konstatera att det ökade antalet nya lagar gör lagstiftningen svåröverskådlig för såväl lagstiftare som tjänstemän och inte minst allmänheten. Det har i det aktuella fallet visat sig att lagbestämmelser kan motverka varandra på ett sätt som lagstiftaren inte kunde förutse. Det har då lett till en sådan absurd situation, som man ändå måste anse att frågan om barnporrfilmerna ändå var. Det borde därför finnas lagtillämpningsspärrar inbyggda i lagstiftningen som kan ge signaler när lagens eller lagarnas tillämpning strider mot sunt förnuft och etiska normer och värderingar. Det skulle kunna innebära, att om en tjänsteman upptäcker konsekvenser av en lag, stadga eller förordning som lagstiftaren eller den som utfärdade bestämmelsen inte avsåg, kan tjänstemannen eller arbetsgruppen tilsammans med ansvariga chefer diskutera frågan och vägra fatta ett beslut som strider mot allt sunt förnuft och de värderingar som råder i samhället. Ett liknande förslag framfördes av Alf Svensson i en motion till riksdagen den 19 Jag tror inte att det som vi nu har fått vara med om, när det gäller barnporrhärvan och utlämnandet av barnpornografifilmerna är en enstaka händelse. Lagar kommer att ställas emot varandra, och kanske kan ännu större skada än den som nu är gjord åsamkas enskilda människor. Därför vore det bra om man kunde ha en handlingsberedskap då liknande situationer uppträder i andra frågor och gällande kanske andra lagar. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Jag tycker att det är bra.

Herr talman! På talarlistan finns det inte någon ledamot från konstitutionsutskottet upptagen, men trots att det var ett enigt utskott som lade fram det här förslaget kan det finnas anledning att komma med några kommentarer. Ian Wachtmeister uttrycker sin förvåning över att det här kunde inträffa. Vi är nog ganska många som har varit rätt förvånade över att man på det här sättet har kunnat använda sig av lagstiftningen och att snuskhumrar och andra, för att citera Ian Wachtmeister, på det här sättet har kunnat profitera på de luckor i lagen som finns. Det finns all anledning för oss att försöka reagera. Det har vi gjort. Det kanske inte är kvällspressen i första hand som bär äran av det här utan snarare lagkloka jurister som upptäckte att någonting inträffade som inte var meningen. Man har alltså agerat snabbt från regeringen, justitiekanslern och konstitutionsutskottet. Man kan förutsätta att riksdagen i dag kommer att följa det förslag som har lagts fram ifrån konstitutionsutskottet. Det finns emellertid anledning att sätta upp ett varnande finger. En del tycker att det är bra att det har gått så snabbt med den här processen. Ja, det är nog bra att man har kunnat reagera i en sådan här speciell situation. Men normalt tror jag inte att vi skall hoppas på att det skall gå att snabbt hasta igenom saker och ting i riksdagen. Det är tvärtom den omsorgsfulla, noggranna prövningen som måste vara grundregeln i alla sammanhang. Rättssäkerheten måste komma in i bilden. I det här fallet säger också utskottet direkt -- och det skall man nog ta till sig -- att det föredragande statsrådet har sagt att dessa frågor är ytterst komplicerade och de förtjänar att få en närmare belysning. Det fordrar en genomgång av hur de gällande bestämmelserna förhåller sig till varandra. Det fordras ingående överväganden om möjligheter att kunna förtydliga lagarna eller att göra ändringar av de gällande reglerna som till stor del också är av grundlagskaraktär. I sitt yttrande har utskottet slagit fast att vi vet att en sådan genomgång kommer att ske inom regeringskansliet, Justitiedepartementet, under hösten. I utskottsbetänkandet sägs vidare: ''Om genomgången skulle leda till ett sådant resultat att grundlagsändringar krävs, förutsätter utskottet att riksdagen föreläggs förslag härom under innevarande mandatperiod inom den tid som anges i 8 kap. 15 § första stycket regeringsformen.'' I klartext innebär detta att en proposition i så fall måste läggas på riksdagens bord senast den 17 Det är angeläget att understryka att offentlighetsprincipen är en av våra allra främsta principer som vi har att ta till vara. Därför får man akta sig för att när som helst ge efter för vad som kan kallas för ett populistiskt tryck. I det här fallet har det varit befogat att agera, men man skall sätta upp ett varnande finger och säga att det inte alltid är så. Margareta Viklund ville ha en arbetsgrupp som skall pröva sådana här frågor. Det behövs inte. Vi har en lagprövningsrätt. Den är visserligen utrustad med förbehållet att det måste vara uppenbart att lagar strider mot varandra för att man skall kunna pröva det, men det finns ändock en sådan möjlighet. Man kanske också skulle kunna gå längre och göra lagprövningen ännu effektivare inför framtiden. Kontentan måste bli att det är bra att man kan agera snabbt i vissa lägen där så krävs, men det är en utomordentligt komplicerad materia vi har att göra med av grundlagskaraktär. Offentlighetsprincipen är inte någonting som man får göra till en vana att tubba på. Här har man kunnat rätta till felaktigheter. Det är bra, men vi måste vara varsamma i framtiden. Konstitutionsutskottet kommer förvisso att vara det.

Herr talman! Det är nog riktigt som herr Hagård säger att man inte alltid kan gå efter det populistiska trycket. Det tragiska är emellertid är att det är detta populistiska tryck som till sist har fått riksdagen och dess utskott att agera. Jag tycker att denna händelse liksom de uppenbara luckor som vi härmed har sett att vi har i vår lag ger oss riksdagsledamöter budskapet att vi får skärpa oss ordentligt. Jag undrar om inte herr Hagård såsom en ledande moderat skulle hålla med om följande. Vi borde i denna riksdag ha en särskilt anordnad debatt som bara skulle handla om dessa vidriga företeelser, nämligen våld, våldspornografi och övergrepp mot kvinnor och barn. Då skulle vi i denna kammare kunna uttala vad vi egentligen tycker. Då skulle det kunna gå en signal ifrån kammaren till konstitutionsutskottet och justitieutskottet om att man skall sätta fart på dessa frågor. Vi ligger långt efter det allmänna rättsmedvetandet i Sverige.

Herr talman! Vår offentlighetsprincip är omistlig och inte förhandlingsbar. Det är ett konstaterande som vi har har hört ofta under senare tid. Under loppet av en vecka har riksdagen behandlat två ärenden som innebär inskränkningar i yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Jag tänker på förbudet mot tobaksreklam och på den nu aktuella propositionen angående barnpornografi. Det senare ärendet skall det fattas beslut om efter en exeptionellt snabb behandling. Vi har hört och vi vet att trycket från allmänheten är stort och enigheten om behovet av en lagändring är total. Så långt är allt gott och väl. Det föreliggande lagförslaget är emellertid präglat av den brådska som har rått. Man använder t.ex. uttrycket ''en ung person'' för att ange vem lagen avser att skydda. Det uttrycket kommer att förorsaka stor osäkerhet i domstolarna om vem det är som omfattas av lagen. ''En ung person'' kan nämligen avse personer över 20 år. Jag menar att det borde klart ha angivits vilka personer som lagen är avsedd att skyddda t.ex. genom användande av de uttryck som är vanliga i vår lagstiftning, i synnerhet i sådana här sammanhang. Man talar t.ex. om ''minderåriga'', ''omyndiga'' och ''barn under 18 år''. Eftersom lagen är att betrakta som ett provisorium finner jag det angeläget att den översyn som nu har ställts i utsikt också snarast kommer till stånd. Mot bakgrund av det som har inträffat förefaller det inte osannolikt att det även i fortsättningen kan uppstå häftiga och mycket välmotiverade opinionsyttringar som kräver omedelbara inskränkningar i offentlighetsprincipen. Skulle riksdagen tillmötesgå dem lika snabbt som nu har skett, kommer många att fråga sig vad som egentligen menas med att offentlighetsprincipen är omistlig och icke förhandlingsbar. Vi kan göra antagandet att barnpornografimålet aldrig hade kommit upp, utan att EG skulle ha kommit med krav på de ändringar som vi nu har åstadkommit. Skulle vi då ha svarat att vår offentlighetsprincip icke är förhandlingsbar och omistlig? Vi kan redan nu se vilka problem vi kan komma att få. Vår offentlighetsprincip medger att de som sitter fängslade för de allra grövsta man kan tänka sig har rätt att få ut handlingar som polisen har hemligstämplat. Är detta acceptabelt? Vi kommer att ställas inför sådana frågor, och vi måste då få erforderlig tid för att lösa problemen.
Herr talman! Jag ber att först få instämma i Birger Hagårds anförande. Vi har olika intressen av principiell art att ha i åtanke så snart vi är inne på förändringar av sekretesslagstiftningen. Det är precis som Birger Hagård sade i sitt anförande, att den grundläggande principen i vårt samhälle är att det är offentligheten som är princip och att det är sekretessen som är undantag. Detta är vi mycket stolta över, och vi talar om det för alla som vi träffar från andra länder. Att öka offentligheten i det offentliga är en av våra ambitioner, också om vi blir medlemmar i EG. Det är alltså viktigt med principiell balans i den diskussion som har förts. Vidare reagerar jag emot när någon här säger att riksdagen i det här fallet visar handlingskraft, att det kan gå snabbt när det krävs och att det borde gå till så. Då är man enligt min mening inne på mycket farliga vägar. Det skall egentligen inte gå till på det här sättet. Beslut i riksdagen, och inte minst beslut som rör principiellt väldigt viktiga och svåra avvägningsfrågor, skall naturligtvis normalt övervägas mycket noga. Riksdagen skall inte bara för att tillfredsställa en tillfällig opinion rusa i väg och ändra lagstiftningen hur som helst. Liksom Birger Hagård vill jag här höja ett varnande finger. I sak tycker jag att de ändringar som vi nu föreslår och som riksdagen kommer att anta är bra, men hanteringen av ärendet är icke bra. Det vill jag gärna ha sagt. Jag begärde egentligen ordet för att göra några reflexioner kring internationella konventioner och den svenska lagstiftningen. Det har ju anförts att om vi bara hade följt barnkonventionen, hade problemet varit ur världen. Så enkelt är det inte. Det finns ett rent allmänt problem när det gäller internationella konventioner och deras tillämpning och praktisering i vårt land. En möjlighet är naturligtvis att vi bestämmer oss för att internationella konventioner som vi har undertecknat skall gälla som lag i Sverige. Det finns en del länder som har sådana bestämmelser. Men då måste man komma ihåg att vi är mycket noggrannare i vårt land. Om vi införlivar en konvention i vår lagstiftning, menar vi också att den skall tillämpas. Då uppkommer betydande svårigheter, eftersom internationella konventioner ofta är oklara i sin utformning. De är tillkomna som kompromisser och ofta väldigt allmänt hållna. För att konventionerna skall få precision krävs att mosvarande sakinnehåll överförs i preciserad text i svensk lag. I utredningen om grundlagen och EG -- som jag har haft möjlighet att sitta med i -- har vi haft anledning att fundera över detta. Utredningen konstaterade att vi i Sverige kommer att vara skyldiga att följa en del av de beslut som fattas av EG:s behöriga organ, oavsett vad som står i svenska lagar. Vi föreslog därför relevanta grundlagsparagrafer för Sveriges EG-anslutning. Detta förorsakade ett våldsamt upplopp i den allmänna debatten och en kritik som man ibland förvånade sig över, eftersom den från saklig synpunkt var dåligt grundad. Det visar hur känslig denna fråga är. Jag kan erinra om att jag i ett särskilt yttrande till utredningens betänkande har en del funderingar kring internationella konventioners tillämplighet på svensk lagstiftning över huvud taget. Precis som Björn von der Esch var inne på är detta ett problem som kommer att få ökad tyngd framöver, inte bara om vi kommer med i EG utan också på grund av internationaliseringen av politiken, vårt ökade internationella beroende och vår anslutning till den ena konventionen efter den andra. Detta är frågor som sannerligen kräver noggranna överväganden och mycket stor eftertanke. Lagrådet var mycket tveksamt när det gäller de förslag som vi nu kommer att anta, men man accepterade dem med hänvisning till att hela denna fråga skall bli föremål för översyn, och det vill också jag referera till. Man kommer alltså att fundera vidare. På det sättet får man tillfälle att återkomma på ett mera stadigvarande sätt i lagstiftningen till de gränsdragningar mellan sekretess och yttrandefrihet som det här gäller.

Herr talman! Tredje vice talmannen säger att riksdagen tvingas att rusa i väg hur som helst -- han använde det uttrycket. Riksdagen har i dag tvingats att rusa i väg hur som helst just därför att riksdagen inte hänger med i vad som händer i verkligheten. Som relativt färsk politiker är detta en iakttagelse som jag många gånger har gjort. Vad vi gör i dag är att vi försöker att undvika att riksdagen blir till åtlöje. I dag ber riksdagen om ursäkt för sina tidigare synder. Så ser jag det. Sedan har jag en fråga till herr Fiskesjö. Våld, våldsbrott, våldspornografi, barnpornografi är områden där vi här säkert har begått en serie underlåtenhetssynder. Borde vi inte debattera dessa områden vid ett annat tillfälle i en särskild debatt, både när det gäller sekretesslagar och i fråga om ändringar i brottsbalken?
Herr talman! Jag har ingenting emot en sådan debatt. Detta är intressanta områden, men då får vi ta god tid på oss, därför att det rör sig om komplicerade frågor. Jag tror att vi även framöver kan hamna i konflikter av det här slaget. När det gäller riksdagens tidigare försyndelser, tar jag inte på mig någon skuld, därför att denna situationen som nu har uppstått var det ingen som kunde förutse när den nuvarande sekretessförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen antogs. Detta är någonting som har visat sig kunna inträffa, och då måste vi naturligtvis kunna ta upp en sådan fråga till förhandling och föreslå förändringar. Men hur klok Ian Wachtmeister än är tror jag icke att han kan förutse allt som kan hända. Vi kommer nog att drabbas av överraskningar även framöver, utan att dessa överraskningar har sin grund i någon systematisk eller medveten försummelse från riksdagens sida.
Herr talman! Det handlar inte om huruvida jag är riktigt klok, utan det handlar om huruvida riksdagen är riktigt klok. Det måste vi dock vara. I det här fallet är det självklart att den lagstiftning som tidigare här har beslutats uppenbarligen innebar att det som nu har inträffat var tillåtet. Denna lagstiftning innebar att tingsrätter kunde inrätta porrbutiker. Jag är övertygad om att detta inte är första gången som det har skett. Det är bara det att det är första gången som det har uppmärksammats.
Herr talman! Vad som har hänt är att det inträffade har blivit föremål för prövning i tingsrätt och hovrätt. Våra dömande instanser har alltså haft att ta ställning till en speciell fråga. Dessa instanser har kommit till olika slutsatser t.o.m. i den här frågan. Det visar att det i och för sig inte var givet att vi var tvungna att göra de förändringar som vi nu föreslår för att uppnå det syfte som vi alla är ense om. Sådana händelser kan inträffa på alla möjliga områden som är lagreglerade. Riksdagen stiftar lagar som det är ett visst syfte med. Vi har så gott det går på förhand gått igenom de möjliga konsekvenser av de lagar som riksdagen antar. Sedan skall dessa lagar tillämpas av dömande instanser. Då kan det visa sig att de lagar som riksdagen har stiftat har brister och är ofullkomliga. I det fallet är det naturligtvis riksdagens skyldighet att ta itu med de brister som har blivit uppenbara. Jag sade inte att Ian Wachtmeister inte var riktigt klok. Tvärtom sade jag att trots att Ian Wachtmeister är så klok, tror jag ändå inte att han är så klok att han kan förutse alla kommande händelser eller alla resultat som kommer av domstolars prövning av de lagar som stiftas i denna kammare. Vi borde ha en viss ödmjukhet, även i frågor av den här typen.

Herr talman! Jag vill instämma i det som Birger har sagt om vikten av att behålla en bra offentlighetsprincip. Offentlighetsprincipen har kännetecknat vårt land, och den skall vi i stor utsträckning värna om. Det är viktigt att slå fast. Däremot har det visat sig att offentlighetsprincipen har stått i konflikt med andra lika angelägna intressen, i det här fallet med sekretesslagstiftningen. Det är därför oerhört viktigt att denna ändring snabbt kan genomföras. Det är inte sant att det inte tidigare har skett någonting, vilket flera här har sagt. Mitt parti och flera andra ledamöter har motionerat i dessa frågor. Redan i början av året uppmärksammade vi frågan om innehav av barnpornografi, något som jag och Margareta Israelsson här tidigare tog upp. Vi har sagt att den här frågan måste belysas närmare i samband med en övervägning om kriminalisering. Riksdagen har alltså inte varit fullständigt passiv och över huvud taget inte tagit upp dessa frågor. Jag vill också ta upp den boll som Ian Wachtmeister kastade. Han ville att det skulle anordnas en hearing om dessa frågor, om sexualbrott, om barnpornografi osv. Jag kan glädja Ian Wachtmeister m.fl. med att det är på gång just en sådan hearing. Jag inbjuder honom m.fl. personligen att delta i denna hearing. Riksdagens tvärpolitiska barngrupp har planerat att i början av oktober ha denna typ av hearing. När vi har tagit upp dessa frågor eller väckt gemensamma motioner för att åstadkomma resultat i riksdagen, har vi gång på gång stött på olika juridiska problem som har förhindrat en lösning, eftersom den t.ex. har kolliderat med annan lagstiftning. Just därför måste dessa frågor belysas i sin helhet, där man ser det utnyttjade barnet i ett helhetsperspektiv och inte bara strikt juridiskt, strikt socialt, strikt psykologiskt etc., vilket vi i den tvärpolitiska barngruppen har efterlyst. Hearingen kommer att äga rum i oktober. Vi hoppas naturligtvis att så många av riksdagens ledamöter som möjligt kommer att delta. Men jag är också övertygad om att det behövs krafter utifrån som kan hjälpa till att belysa var luckorna finns. Herr talman! Jag vill avsluta med att jag hoppas att det som står i propositionen inte bara är tomma ord, nämligen att regeringen och departementet avser att återkomma med en vidare belysning av hela frågeställningen. Jag utgår ifrån att så kommer att ske. Det här är definitivt inte en avslutad fråga. Vi måste se till att den här typen av problem inte uppstår på nytt.
Herr talman! Eva Zetterberg talade om den tvärpolitiska barngruppen som skall anordna en hearing i början av oktober. Det är alldeles förträffligt, men det skulle dessutom behövas någonting i denna kammare. Jag anser att det är Sveriges riksdag som behöver ruskas om i dessa frågor. Det behövs en belysning av hur långt ifrån verkligheten man här inne befinner sig. Vi kan kanske göra bägge delarna.
Herr talman! I riksdagens tvärpolitiska barngrupp finns också Ny demokrati representerat. Vi hade inte just bestämt den här salen. Jag trodde inte att det var det som var det väsentliga. Vi hade siktat på förstakammarsalen eller andrakammarsalen. Men om talmannen är intresserad av att ha denna hearing i riksdagens plenisal, tror jag inte att det är någon av oss som har några invändningar. Vi ser fram emot att ha även Ian Wachtmeister som deltagare i denna hearing.

Herr talman! Jag vill också sälla mig till dem som här har satt upp ett varnande finger när det gäller att tumma på offentlighetsprincipen. Det är en mycket viktig princip som vi har här i Sverige och som är unik för Sverige. Vi från Folkpartiet liberalernas sida har alltid hävdat denna princip som en av hörnpelarna i vår demokrati. Därför skall vi inte utan vidare ändra i offentlighetsprincipen. Men just i detta fall är det mycket bra att göra det, och jag ställer mig helt bakom den bedömning som utskottet har gjort om att vi snabbt skall ändra på detta för att komma till rätta med en situation som är helt absurd. Men det får inte gå till på detta sätt regelmässigt, utan detta måste vara ett undantag snarare än en regel. När det gäller hanteringen av själva ärendet, våld och övergrepp mot barn, tycker jag att det är mycket bra att denna fråga har belysts på detta sätt och att vi verkligen får en debatt. Jag välkomnar det förslag som Ian Wachtmeister har väckt här tidigare om att ha en debatt i kammaren om våld mot barn och mot kvinnor. Ju fler som engagerar sig i den debatten, desto bättre. Oftast har det nämligen varit kvinnorna i riksdagen som har tagit upp dessa frågor. Men om vi kan få en mycket bredare uppslutning i en sådan debatt, tycker jag att det vore mycket bra. Det hindrar inte att man både har en hearing, vilket barngruppen har väckt förslag om, och en debatt här i kammaren. Det tycker jag är högst angeläget. Jag reagerade självt mycket starkt när jag såg den här filmen från Thailand, där man visade barnet helt oskyddat, medan förövarens identitet inte skulle röjas. Detta nakna barn satt alltså helt öppet för allmänheten att beskåda. Så får det inte vara, att barnet inte skyddas mer. Nog finns det anledning att se över dessa frågor. Jag utgår också från att regeringen verkligen tar upp hela frågan och återkommer och belyser den.
Herr talman! Det talas mycket vackert i denna kammare om offentlighetsprincipen. Det är bra på många sätt. Men vad vi nu ser är att offentlighetsprincipen har kommit att betyda rätten att kika i grannens nyckelhål och att samla på sig diverse snaskigt material från domstolarna. Det kan väl ändå inte ha varit meningen med offentlighetsprincipen? Jag skulle vilja framföra något annat som jag tycker kommer långt före offentlighetsprincipen, nämligen den personliga integriteten i en demokrati.
Herr talman! Frågan gäller just de fall då den personliga integriteten och offentlighetsprincipen kolliderar. Det är en mycket delikat avvägning som man måste göra i detta fall. Båda principerna är ju viktiga. Men i just detta fall har jag inga invändningar mot att ändra lagen och justera offentlighetsprincipen, så att integriteten hos de barn som har utsatts för övergrepp inte kränks. I detta sammanhang är vi alltså helt överens. Men det är svåra överväganden som vi har att göra.
Herr talman! Som Birger Hagård inledde med är detta betänkande helt enigt, och det var väl inte förutsatt att det skulle bli någon debatt mellan utskottsledamöterna. När nu representanter för alla partier har gjort deklarationer, kan det väl ändå finnas anledning för mig att säga några ord om varför även vi har kommit fram till de ståndpunkter som finns redovisade i betänkandet. Allra först skulle jag vilja säga att det är mycket lätt att instämma i det som Margareta Israelsson och andra har sagt här tidigare om den vrede och indignation som vi alla har känt över hur detta material kunde bli tillgängligt. Jag vill också markera vad många tidigare har sagt här, nämligen att barnpornografibrott och olaga våldsskildringar är avskyvärda uttryck för både ohämmad spekulation i våld och mänsklig förnedring som inte kan accepteras i ett samhälle som vårt. Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill också säga något om den diskussion som har förts om offentlighetsprincipen. Det är naturligtvis på det sättet, som har framförts från Birger Hagård och från tredje vice talman Bertil Fiskesjö, att offentlighetsprincipen är mycket viktig och att det skall till mycket starka skäl för att göra ingrepp i den. Men i detta fall kan ingrepp accepteras mer som ett undantag än som en regel. Jag tycker att det är mycket viktigt att denna markering finns med i denna debatt.

Herr talman! För många människor i vårt land är bostadsbidragen förutsättningen för att de skall kunna efterfråga en bra bostad. Vi har i Sverige med bostadsbidragen som ett verkningsfullt medel åstadkommit att de allra flesta, och framför allt barnfamiljerna, har kunnat bo bra. Detta är en målsättning som vi i stort sett har varit överens om, även om det har knorrats från vissa håll om bidragsberoende. Bostadsbidraget har en utomordentligt stor betydelse för att hushåll med små inkomster skall kunna bo efter sina behov. Min förhoppning är att vi även för framtiden skall finna majoriteter i riksdagen som värnar om detta. Det finns i dag tendenser som kan innebära att välfärden även på detta område urholkas. Lika viktigt som det är att ha rätt till utbildning, till omsorg och till sjukvård, är det att ha rätt till en bra bostad. Barn som växer upp i en trygg och bra bostadsmiljö har goda förutsättningar att klara sig bra genom livet. Det betänkande som vi behandlar i dag innebär stora förändringar, både på det administrativa området och i fråga om beräkningsgrunderna. Redan i höstas fattade vi i riksdagen ett principbeslut om att bidragsadministrationen skulle föras över från kommunerna till försäkringskassorna. Vi var eniga om det beslutet då, förutom att vi socialdemokrater redan då ville ge regeringen till känna att det centrala myndighetsansvaret fortsättningsvis också skall ligga hos Boverket. När vi debatterade detta i höstas, ansåg Agne Hansson att det, eftersom utredningens förslag innebar att Boverket även fortsättningsvis skulle ansvara för utvärderingar inom det bostadspolitiska området, inte fanns någon anledning att tro något annat än att det också skulle bli regeringens förslag. Med facit i hand kan vi nu se att det var just vad regeringen kunde göra. Förslaget innebär nu att hela det centrala ansvaret läggs på Riksförsäkringsverket. I frågor av bostadspolitisk innebörd förutsätter man att RFV samråder med Det gick alltså precis som vi befarade. I den allmänna systemskiftesyran på bostadspolitikens område, splittras nu de kunskaper upp som finns på Boverket, och en ny kompetens skall börja byggas upp på RFV. Jag kan inte förstå denna förändringsiver. Vi har ett statligt verk som på ett utmärkt sätt har skött de olika delarna på bostadspolitikens område och som genom att det har fått ett myndighetsansvar för hela sektorn också har skaffat sig en bred kompetens som har haft stor betydelse för utformningen av den svenska bostadspolitgiken och som har varit till stort gagn för oss beslutsfattare. Det är bra att vi kan göra rationaliseringar och förbättringar i administrationen genom försäkringskassorna. Men det är synd att majoriteten inte har velat slå vakt om den samlade kompetens som Boverket utgör. Jag yrkar bifall till reservation 2. När det gäller administrationen i övrigt vill jag understryka det som utskottet har skrivit om den kompetens om finns hos de kommunala handläggarna och det viktiga i att dessa också får komma i fråga vid rekryteringen till försäkringskassorna. I fråga om inkomstprövning är det bra att denna nu kan grundas på den aktuella förvärvsinkomsten. Men det som vi från Socialdemokraternas sida motsätter oss är majoritetens förslag att förmögenheter i fortsättningen inte skall påverka bostadsbidragen. Vi menar att alla medel måste tillgripas i det kärva ekonomiska läge som vi nu har för att vi skall få en så rättvis fördelning som möjligt. Men vi vet att det finns grupper med mycket små inkomster, som trots bostadsbidraget inte har råd med en fullvärdig bostad. Det finns i dag signaler som visar att människor har börjat flytta in i mindre lägenheter, även om deras behov är större. När det visar sig att de, på grund av att den nedre hyreskostnadsgränsen höjs, t.o.m. i vissa fall kan få minskade bostadsbidrag, då tycker jag att man kan satsa de begränsade resurserna på dem och inte på dem som har förmögenheter. Därför har vi också föreslagit att gränsen för 75 procentsbidraget höjs med 150 kr per månad. Det innebär ca 500 kr mer per år i oreducerat bidrag. Det kan tyckas vara en marginell ändring, men för de familjer som har bostadsbidrag och som lever på marginalen är varje krona värdefull. Jag vill också hänvisa till det som står i betänkandet om att det kan bli aktuellt att ompröva kostnadsgränserna i höst igen, nu när det tycks finnas en majoritet för att minska de generella subventionerna ytterligare. Det är väldigt viktigt att också bostadsbidragen omprövas när man nu ytterligare ökar hyreskostnaderna. Jag yrkar bifall till reservation 5. I betänkandet har vi kunnat enas om att utöka kretsen av bidragsberättigade till att också omfatta personer av samma kön, utan att ta hänsyn till deras samlevnadsform. Det är bra att det nu skapas rättvisa på detta område. Det här förslaget innebär så stora förändringar i beräkningsförutsättningarna att det kräver en noggrann analys av hur bostadsbidragen slår för olika grupper. Det finns också angett i propositionen att Riksförsäkringsverket skall göra en sådan utredning. Då är det viktigt att Boverkets kunskaper tas till vara, vilket vi har skrivit i ett särskilt yttrande i betänkandet. I övrigt står vi socialdemokrater naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men av tidsskäl yrkar jag alltså bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Frågan om bostadsbidragen -- hur mycket pengar vi lägger på dem, hur de organiseras och administreras -- är av stor betydelse för de allra flesta människor i vårt land som i dag inte med den egna inkomsten kan täcka sina hyreskostnader. Men det är inte bara väsentligt för dem som själva behöver bidragen. Det är också väsentligt för alla oss andra som tycker att det är viktigt att alla har rätt till en god bostad och att man skall kunna ha det även om man inte har så höga inkomster. En av de frågor som behandlas i detta betänkande, nämligen överförandet till försäkringskassan, har vi redan diskuterat här i kammaren. Jag har inget mer att tillägga på den punkten. Däremot ställer Vänsterpartiet inte upp på inställningen i den fråga som kvarstår, som vi också har haft uppe tidigare, nämligen att Boverket i betänkandet och i regeringens planer får en mycket liten roll vad gäller bostadsbidragen. Jag skall inte upprepa argumenten, utan jag instämmer i det som Britta Sundin har sagt på den punkten. Från Vänsterpartiets sida yrkar vi bifall till reservation 2 från Socialdemokraterna, eftersom den överensstämmer med Vänsterpartiets motionsyrkanden. Herr talman! En annan fråga som tas upp i det här betänkandet tycker jag är mycket glädjande. Den gäller bostadsbidragen till sammanboende av samma kön. Det är förvisso inte heller någon ny fråga för kammaren, för dem som är intresserade av bostadsbidragsfrågan. Men vi som har drivit den och som har ansett att det är en djup orättvisa att två män eller två kvinnor, oavsett vilken form av samlevnad man har, inte har kunnat få bostadsbidrag, medan hushåll med en man och en kvinna har kunnat få det, har tyvärr tidigare varit få. Jag är därför glad över att man i betänkandet kommer fram till att man inte skall avvakta partnerskapsutredningen, utan redan i dag fastslå att det måste vara möjligt att ändra de reglerna. Jag har därför inget yrkande på den punkten från Vänsterpartiet. Vi ser fram emot att den här förändringen snabbt kommer att ske. En annan viktig fråga i betänkandet gäller bostadsbidragens storlek, hur mycket pengar vi skall satsa på bostadsbidragen. Där har vi från Vänsterpartiet föreslagit 500 kr generell ökning av bostadsbidragen. Det beror på att vi vet att den gräns man har satt nu inte räcker för att täcka kostnaderna i nyproduktion. Hyrorna ligger betydligt högre än så. Vi vet att det i dag finns stora problem för en del att bo kvar i en bostad som de egentligen behöver. Många familjer byter ned sig för att få råd att bo. Vi vet att vräkningarna ökar. Därför menar vi i Vänsterpartiet att det är betydligt bättre att satsa pengar på högre bostadsbidrag. Vi har valt modellen att satsa på dem som har de högsta boendekostnaderna, även om man gärna hade behållt även en lägre gräns, för även där kan det vara svårt. Men vårt val har varit att satsa på dem som har de högsta boendekostnaderna. När därför utskottets majoritet, liksom socialdemokraterna, avvisar förslaget med att det är för dyrt, vill jag bara kontra med: Ja visst, det kostar pengar i direkta bidrag. Men samtidigt är det pengar som skulle gå åt på annat sätt, genom ökade socialbidrag eller när de här personerna ändå vräks. Det blir ökade kostnader inte bara för den enskilde, utan också för samhället, i och med en ökad utslagning. Herr talman! Den sista frågan som vi har tagit upp gäller när familjer skiljs åt och föräldrarna har gemensam vårdnad. Man har barnet varierande tid. Vi menar att båda parter skall kunna uppbära bostadsbidrag. Därför vill jag yrka bifall till min motion Bo44, yrkande 4.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslås en höjning av bostadsbidragen för 1994. För familjer med tre eller fler barn höjs samma gräns med 300 kr per månad. Även när det gäller bostadskostnadsgränserna, där bidrag lämnas med För familjer där bidrag lämnas med 75 % av boendekostnaden aviseras i propositionen att en förändring senare kan bli aktuell. Detta understryks och betonas ytterligare av utskottet. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer med förslag i den och övriga delar när beslut om besparingar av räntebidragen på tre miljarder blir klara. Därmed har jag också kommenterat reservation nr 5 och det som skiljer majoriteten och Socialdemokraterna i själva bidragsbeloppen. Det rör sig om 40 kr per månad i bidrag. Förslagen om en höjning av bostadsbidragen som en följd av de ökade boendekostnaderna och uttalandet om justeringar i samband med räntebidragsjusteringarna är en mycket tydlig markering från utskottsmajoriteten och regeringen, att bostadsbidragen ses som ett bostadspolitiskt instrument. Tydligare kan detta inte visas i handling än som skett i detta betänkande och i propositionen. Men Socialdemokraterna anstränger sig för att vara övertydliga på den här punkten. När vi behandlade bostadsbidragen senast, för knappt ett halvår sedan, ville Socialdemokraterna i ett tillkännagivande slå fast att bostadsbidragen är ett bostadspolitiskt instrument, med motiveringen att bidragen behöver höjas när boendekostnaderna ökar. Vi menade då att det är en självklarhet för regeringen och en sak som man inte behöver påminna om. Nu ser vi resultatet. Bidragen har höjts när kostnaderna har ökat. Det är bra. Vid detta tillfälle har socialdemokraterna självfallet inte möjligheten att återupprepa detta yrkande. Nu varierar man yrkandet för att kunna markera sin övertydlighet genom att i reservation nr 1 säga att det är viktigt att bostadsbidragen höjs när de generella bidragen minskar. Bostadsbidragen får större betydelse när de generella subventionerna minskar, konstaterar man. Kan man uttala något mer självklart? Det senare har ju både regeringen och utskottsmajoriteten visat genom att just markera att ytterligare förändringar blir aktuella när klarhet vunnits över indragningarna av de tre miljarderna i besparingar av räntesubventioner, som jag tidigare nämnde. Ändå reserverar sig socialdemokraterna för att ytterligare betona bostadsbidragen som bostadspolitiskt instrument. Tydligare kan man inte anstränga sig för att strida om påvens skägg i en fråga som det råder total politisk enighet omkring. Därmed tycker jag att vi kan vara överens om att avslå de självklarheter som förs fram i reservation nr 1. Jag noterade att Britta Sundin inte tog upp den delen i debatten den här gången och inte heller yrkade bifall till reservationen, om än av tidsskäl. Jag tycker att processen har lett oss närmare verkligheten. Självklart har bostadsbidragen gjort att hushåll med små inkomster kan bo bra. Det skall vara så också i framtiden. Jag hoppas, liksom Britta Sundin, att det skall vara möjligt att i den här kammaren även fortsättningsvis skapa sådana majoriteter att bostadsbidragen blir det bostadspolitiska instrument som vi vill att det skall vara. Åsiktsskillnaderna i betänkandet kan i sin helhet betraktas som mycket små, och kan naturligtvis jämföras med vad som har framgått av vad jag nu har sagt om reservation nr 1, trots de 6 reservationerna som föreligger. Herr talman! Den väsentligaste förändringen i förhållande till vad som gällt tidigare beträffande bostadsbidragens organisation är att ansvaret för bostadsbidragen nu flyttas över från kommunerna till staten. Staten tar, om riksdagen följer utskottets hemställan, från den 1 januari 1994 helt över ansvaret också för kostnaderna för bostadsbidragen. Detta råder det enighet om. I konsekvens med att bostadsbidragen blir en statlig angelägenhet och inte en kommunal, flyttas myndighetsansvaret över till Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket är den centrala myndighet som i övrigt handhar andra stödformer till barnfamiljer och andra liknande bidrag, inkl. bostadstillägg till pensionärer. Samordningsvinster står här att göra. I princip råder det också en samsyn om organisationsförändringen och det centrala myndighetsansvaret. Men i reservation nr 2 gör Socialdemokraterna en markering som jag inte riktigt förstår vad man egentligen menar med. Jag blev inte klokare efter Britta Sundins argumentering. Så här står det i reservationen: ''När nu det centrala myndighetsansvaret för bidragsadministrationen m.m. skall övervägas får det anses vara både naturligt och lämpligt att Boverket liksom hittills har ansvaret för det bostadspolitiska regelsystemet som sådant, dvs. för föreskrifter, uppföljning och utvärdering. Att Riksförsäkringsverket också ges ett centralt myndighetsansvar får anses givet mot bakgrund av att verket är centralmyndighet för försäkringskassorna. Dessa skall ju administrera bidragsgivningen på den lokala nivån.'' För att markera detta föreslås i reservationen att tre miljoner av budgeten förs över från Riksförsäkringsverket till Boverket. Det är väl kanske där skillnaden egentligen ligger. Man kan väl, Britta Sundin, ändå inte ha mer än en myndighet som har det centrala ansvaret? Det läggs enligt majoriteten på Riksförsäkringsverket, som åläggs ett samordningsansvar med Boverket. Och så måste det naturligtvis vara. Det innebär på intet sätt att Boverket skall sluta arbeta med de här uppgifterna på sitt myndighetsområde. Självfallet inte. Men någon måste ha det övergripande ansvaret och samordning måste ske. Beträffande frågan om vilken försäkringskassa som skall betala ut bidraget, om det skall vara den där vederbörande är inskriven eller den kassa där bostaden är belägen, vilket ibland kan vara olika, råder det i princip ingen delad mening om. En och samma kassa bör administrera alla bidragsformerna till en och samma person eller ett och samma hushåll. Utskottet förutsätter att regeringen överväger detta, utan att riksdagen nu behöver göra någon direkt lagändring som Herr talman! Bostadsbidragen är avsedda att gå till dem som bäst är i behov av stöd. Bostadsbidragen är ett direkt behovsinriktat stöd. Därmed är också den fördelningspolitiska träffsäkerheten stor med just den här bidragsformen. Det förutsätter att också förmögenhetens storlek skall inverka på bidragets storlek. Så är fallet också genom att förmögenhetsförhållandena föreslås påverka den bidragsgrundande inkomsten genom att kapitalinkomsterna ingår i den bidragsgrundande inkomsten. Dessutom föreslås i propositionen och betänkandet att man med åberopande av en särskild paragraf, 9 § i lagen, kan reducera bostadsbidragen, där det är uppenbart att en hög förmögenhet bör påverka bidragets storlek. Några ytterligare förmögenhetsgränser, som föreslås i reservation nr 4, som Britta Sundin pratade för, anses av majoriteten inte vara motiverade mot bakgrund av en fördyrande kontrollapparat och ökat arbete, som administrationen av detta skulle innebära.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 Utskottet fullföljer därmed den linje som utskottet redan tidigare har haft, att ställning kan tas till detta utan att föregripa övervägandena i Partnerskapskommittén om registrerat partnerskap.
Herr talman! Vi är övertydliga, säger Agne Hansson. Det är möjligt att vi är det. Det kan bero på regeringens sätt att behandla bostadsfrågorna över huvud taget. Först plockade man bort Bostadsdepartementet. Sedan har man gett sig på den ena saken efter den andra. Det gör att vi kanske är litet misstänksamma och därför övertydliga. För oss är det oerhört väsentligt att bostadsbidraget även i fortsättningen får finnas kvar som ett bostadspolitiskt instrument. Det är också av den anledningen som vi har reserverat oss när det gäller benämningen av grundbeloppet. Det står i propositionen att det s.k. grundbeloppet har en tydlig familjepolitisk karaktär. Därför föreslås det att det skall benämnas särskilt bidrag för hemmavarande barn. Det finns alltså en liten glidning mot att det skall benämnas på samma sätt som övriga socialbidrag. För att markera att vi även fortsättningsvis ser det som ett bostadspolitiskt instrument är vi väldigt noga med att säga att vi skall ha den nuvarande benämningen kvar. Det är kanske att vara övertydlig, men så är det. När vi i höstas diskuterade administrationen var Agne Hansson övertygad om att Boverket även fortsättningsvis skulle få behålla ansvaret för bostadsbidragen. Så tolkade jag i varje fall hans inlägg i debatten den gången. Nu har tydligen förändringar skett. Jag kan inte förstå vad det kan vara för problem med att låta Boverket ha det övergripande myndighetsansvaret för den bostadspolitiska delen av behandlingen av bostadsbidragen, medan Riksförsäkringsverket administrerar utbetalning av bidragen.

Herr talman! Jag förstår att det kan vara bra att vara övertydlig ibland. Jag har fått en förklaring till varför man i det här fallet är det, och jag kan godta den. Jag konstaterar emellertid att vi närmar oss varandra. Vi är ganska överens om vad bostadsbidragen skall vara till för och om att det utgör ett viktigt instrument i bostadspolitiken. Jag noterar vidare att vi, majoritet och minoritet, har närmat oss varandra i synen på dessa frågor under tiden som vi har behandlat dem i denna kammare under den här mandatperioden. När vi hade debatten den 10 december fanns det en skillnad mellan majoriteten och minoriteten när det gällde synen på den undre gränsen för bostadsbidragen, som egentligen går tillbaka till den målsättning som vi gemensamt lade fast 1987. Jag noterar att det nu inte finns någon särmening från oppositionens, i varje fall inte från Socialdemokraternas, sida på den punkten. Jag har förstått att vi är ense om att den målsättning som lades fast 1987 gäller även fortsättningsvis. När det gäller grundbeloppet, eller det särskilda bidraget som det nu skall heta, har jag förstått att man även där är särskilt känslig, eller möjligen övertydlig, från Socialdemokraternas sida. Det är naturligtvis inte något fel, om man har misstankar. Jag har inte haft några misstankar i annat avseende än att jag vill att det särskilda bidraget, eller grundbeloppet, även fortsättningsvis naturligtvis skall ha en bostadspolitisk prägel och inte närma sig något allmänt socialbidrag i någon form. Slutligen, herr talman, när det gäller Boverkets ansvar för bostadsbidragen är det riktigt vad Britta Sundin har sagt om vad jag anförde i debatten i december som motiv för att inte göra ett tillkännagivande. Jag finner inte att det finns någon skillnad mellan vad jag då sade och vad man i det slutliga förslaget nu har kommit fram till. Självfallet skall Boverket även fortsättningsvis ha ansvaret för den bostadspolitiska delen i den totala samordningen av det centrala myndighetsansvaret. Tyvärr kan man inte ha mer än en som utövar det centrala ansvaret. Det måste läggas på en myndighet. I det här fallet är det naturligt -- det tycker jag också -- att lägga det på Riksförsäkringsverket, som skall administrera själva utbetalningen. Det innebär inte att Boverket skall sluta att arbeta med bostadspolitiska utvärderingar.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är en väsentlig skillnad mellan att vara ansvarig centralmyndighet för ett område och att vara samtalspartner vid ett samråd. Det tror jag att Agne Hansson kan instämma i. När det gäller bostadskostnadsgränserna är det i dag väldigt svårt att göra en totalbedömning av vad det kommer att bli för hyror efter det att man ytterligare plockar bort generella subventioner. Den diskussionen får vi återkomma till under hösten. Jag tar Agne Hansson på orden och räknar med att regeringen återkommer med en proposition under hösten, där man rättar till de hyreskostnadsgränser som behöver ändras med anledning av att hyrorna ytterligare kommer att öka. I det sammanhanget vill jag säga ytterligare en sak beträffande propositionen. Där sägs att man skall försöka skapa enhetliga bestämmelser och att man vill minska antalet hushållsgrupper. Då skall vi ha i minnet att de olika kostnadsgränserna och hushållsgrupperna har kommit till därför att man vill få en så stor träffsäkerhet som möjligt i bostadsbidragen. Man skall försöka hitta de hushåll som har de verkliga behoven. Därför är det väldigt viktigt att man också analyserar och ser över det. Framför allt har man i förslaget slagit ihop ungdomar som har och sådana som inte har studiemedel. Det är en sak där det finns en risk för att man skapar orättvisor mellan ungdomar. Därför kommer det att finnas anledning att återkomma även till det under hösten.
Herr talman! Jag har förstått att det tekniskt sett är svårt att yrka bifall till, som jag gjorde tidigare, vårt yrkande om att man skall höja gränsen för bostadsbidragen med 500 kr. Eftersom det tekniskt inte är möjligt vill jag till protokollet få antecknat att Vänsterpariet står kvar vid sitt krav och att vi anser att det i allra högsta grad är nödvändigt att försöka få en ytterligare höjning av gränsen så snart som möjligt. Herr talman! Britta Sundin har förhoppningar om att regeringen skall återkomma och ytterligare höja gränsen för bostadsbidragen uppåt när hyrorna ökar. Jag vill då säga att hyrorna redan i dag ligger så pass högt att den höjning som Vänsterpartiet föreslår skulle vara befogad. Jag beklagar att vi inte kunde få majoritet för vårt förslag.
Herr talman! Om man har väldigt gott om pengar vore det naturligtvis skönt att kunna gå med på ''vänsterbidraget'', som Eva Zetterberg egentligen uttryckte det. Nu är det emellertid inte så, utan man måste prioritera väldigt noga. Det är ganska riktigt ur fördelningspolitisk synpunkt att ändå satsa på bostadsbidragen när de generella bidragen minskar. Det finns också anledning att ytterligare betona, med anledning av att det i debatten har sagts att man förutsätter att regeringen återkommer, att det är precis vad utskottet enigt säger i sitt betänkande. Man förutsätter alltså att regeringen återkommer. Det förutsätts också i de förslag som finansutskottet har behandlat. Man talar där om besparingar netto. Brutto innebär det att man räknar in de pengar som behövs för att klara av en höjning av bostadsbidragen.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det kostar att höja bostadsbidragen med 500 kr. Det finns beräkningar på att det rör sig om 300 miljoner. Men precis som jag så vet Agne Hansson och alla andra som är intresserade av dessa frågor att det redan i dag finns andra kostnader på det här området som får betalas. Jag var inne på det tidigare. Det gäller vräkningar, ökade socialbidrag och en rad andra faktorer som spelar in. Jag är inte övertygad om att det är en nettokostnad på 300 miljoner det skulle röra sig om. Jag vill också tillfoga att vi från Vänsterpartiet ser detta som ett väldigt viktigt fördelningspolitiskt instrument. Det är flera som har varit inne på det. Med tanke på att samtliga partier talar om att på längre sikt sänka de generella bostadssubventionerna är det väldigt viktigt att påpeka att vi mer än i dag måste satsa på dem som är mest utsatta och som faktiskt löper risk att inte ha råd att bo kvar i den bostad som de behöver.

Herr talman! Jag vill uttrycka mig som några gjorde vid utskottets utfrågning: Äntligen får vi en registerlag. Arbetet med denna lag har under flera år hämmat utvecklingen av ett bra teknikstöd i socialförsäkringens administration. Personalen har därmed saknat ett bra handläggarstöd, för de system som vi har är i huvudsak utbetalningssystem. Det är alltså bra att vi nu får en registerlag. Det hade varit ännu bättre om vi redan från början hade kunnat komma överens om ändamålet med lagen och innehållet i den. Jag tror att det är viktigt att poängtera att vi nu diskuterar lokala sjukförsäkringsregister. Det är alltså inte något stort övergripande allomfattande socialregister. Ändamålet med dessa dataregister anges i en särskild ändamålsparagraf. Innehållet regleras mycket tydligt. Terminalåtkomst och sökbegrepp är begränsade. De försäkrade skall få information om både ändamål och regler. Många känsliga uppgifter hanteras hos våra försäkringskassor. Det mesta är sekretessbelagt. Hur skyddar vi sådana uppgifter bäst -- genom manuella register och akter eller genom lagreglerade dataregister med begränsad terminalåtkomst och dessutom kontrollmöjlighet? Det är här vi har olika uppfattningar. Vi anför i en av våra reservationer att ändamålet med de lokala sjukförsäkrinsregistren är att underlätta och effektivisera handläggning av frågor angående enskilda människors sjukdomar och rehabilitering. Då har uppgifter om diagnos och sjukdomsorsak stor betydelse för att man skall kunna handlägga ett ärende på ett riktigt sätt. Så långt kan vi väl vara överens att uppgiften om diagnos har stor betydelse för försäkringskassans handläggning. Hur får man sedan tillgång till uppgiften om diagnos? Jo, antingen genom ett manuellt register eller ett dataregister. Man måste alltså ha uppgiften för att på ett riktigt sätt kunna bedöma rätten till sjukpenning, nivån på den osv. och för att snabbt kunna hjälpa människor tillbaka till arbete igen. Man behöver uppgiften för att kunna göra ett bra jobb, helt enkelt. Riksförsäkringsverket har gjort en rapport som visar vad som händer om man inte får ha dessa uppgifter i register. Verket menar att man behöver ha ett teknikstöd som medger att man vid handläggning av sjukpenningsärenden i regel inte behöver ta fram sjukförsäkringsakterna och att det blir ett merarbete om dessa uppgifter inte får vara med. I utredningen föreslås att diagnos får finnas med i registret. Där menade man att uppgifterna är mer skyddade mot obehörig åtkomst i ett dataregister än om läkarintyg och andra handlingar förvaras i kortlådor som står framme på lokalkontoret. Vi tycker att det är viktigt att dessa uppgifter finns i registret. Samtidigt är det givetvis viktigt att den enskildes integritet skyddas. Vi menar att det innebär ett större skydd om uppgifterna finns i ett dataregister, där man kan kontrollera vem som har tittat på uppgifter och det finns en behörighetskod som är klart avgränsad. Detta skall jämföras med situationen i dag, när man har sina kortlådor framme och akter ligger framme eller kanske förvaras i osäkra arkiv. På de flesta håll fungerar detta bra. Men om man jämför kortlådor med ett begränsat dataregister är dataregistret att föredra. Remissinstanserna har till övervägande delen varit positiva till utredningens förslag. Försäkringsöverdomstolen finner t.ex. att utredningens avvägning är godtagbar när det gäller den enskildes integritet. Socialstyrelsen ser möjligheter beräffande förebyggande insatser inom hälsovården och att man skall kunna studera ohälsotalen. Svenska läkaresällskapet ser ett stort värde i registret när det gäller möjligheter till uppföljning och forskning på en rad socialmedicinska områden. Det har länge varit ett önskemål från sjukvården att sjukförsäkringsstatistiken kompletteras med information som kan underlätta epidemiologisk bevakning och skapa underlag för bättre analys av sjukligheten, säger man. Också Socialvetenskapliga forskningsrådet betonar forskningens intressen. Datainspektionen föreslår ett par kompletteringar när det gäller informationsskyldigheten. De finns också med i propositionen. Datainspektionen anser att utredningen har lagt ner ett förtjänstfullt arbete för att försöka lösa integritetsfrågorna och tillstyrker förslaget att sjukdomsorsak får finnas med i registret, under förutsättning att den bara används som sökbegrepp i vissa, begränsade fall. Företagarnas riksorganisation, Sveriges läkarförbund och Föreningen Svensk företagshälsovård. Det kan möjligen vara en fingervisning också när det gäller inställningen till innehållet i registret. Vi hade i utskottet en mycket intressant utfrågning av forskare vid olika institut, av Riksförsäkringsverket m.fl. Där framkom med all önskvärd tydlighet att man var ganska ense om att uppgifterna var mer skyddade i ett register av denna typ än de är i dag. Man var också ganska eniga om att registret inte är så användbart utan uppgift om diagnos, som det skulle vara annars. Från Arbetsmiljöinstitutets sida framhölls särskilt att man behöver tillgång till dessa uppgifter för att rätt kunna sköta sitt arbete. Försäkringskasseförbundet sade: Äntligen får vi lagen. Men Försäkringskasseförbundet hade helst sett att utredningens förslag hade blivit verklighet. Riksförsäkringsverket sade samma sak och stödde utredningen. Socialstyrelsen menade att nyttan med registret var stor i förhållande till riskerna. Man ansåg också att det är nödvändigt att ha diagnosen med, för att arbetet skall kunna skötas på rätt sätt. Arbetarskyddsstyrelsen menade också att man där har skyldighet att identifiera hälsorisker. För att Arbetarskyddsstyrelsen skall kunna sköta sitt jobb behöver man ha tillgång till dessa uppgifter och till diagnoser. Arbetarskyddsverket får nu inte tillgång till uppgifterna i enlighet med ändamålsparagrafen. Vi föreslår i reservation 1 att det skall bli möjligt, även om inte alla praktiska frågor är lösta och man vill göra ytterligare överväganden. Jag kan vara med på det. Men när man inför ett register tycker jag att det är ärligast att redan från början tala om vad det skall användas till. Det skall anges i ändamålsparagrafen. Där bör redan nu stå att Arbetarskyddsverket skall få tillgång till dessa uppgifter. Det är ärligt mot den som lämnar uppgifterna till registret att man redan nu talar om att ändamålet omfattar även detta. På direkt fråga svarade Riksförsäkringsverkets representant att det merarbete som följer av att man inte får ha alla uppgifter i registret motsvarar 300 årsarbeten. Man menade att det motsvarar ungefär 75 miljoner kronor. Detta var något av det som kom fram vid den utfrågning som utskottet hade. Vi föreslår i reservationen också att några ytterligare uppgifter skall få finnas med. Det är bl.a. uppgifter om vilken läkare som har skrivit intyget. Vi har föreslagit att det skall få användas som sökbegrepp i begränsad omfattning när det gäller t.ex. uppföljning, utvärdering och statistik. Ett av skälen till att de uppgifterna skall finnas med i registret är att man behöver ha kontakt med läkaren i många fall. Då blir det ett merarbete att gå tillbaka till akten eller kortlådan för att ta reda på den uppgiften. Skälet till att det skall kunna användas som sökbegrepp är att man behöver se på olika läkares sjukskrivningsmönster. Där finns en hel del som kan behöva tillrättaläggas genom vidareutbildning via förtroendeläkare osv. Uppgift om vilken företagshälsovård man tillhör tycker vi också kunde få stå i ett register. Vi tycker att det inte skulle spela så stor roll. Däremot har det stor betydelse som underlag för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Försäkringskassan har ett överordnat ansvar för att samordna rehabiliteringsverksamheten. Då är det viktigt att man lätt har tillgång till den uppgiften. Hur blir det då rent praktiskt i och med att vi inte har de uppgifter som behövs för handläggningen direkt i registret, när vi nu inför en registerlag? Jag frågade i går tre handläggare, för att jag skulle ha aktuella uppgifter till debatten. De var ganska eniga om att ett ofullständigt register inte blir till någon hjälp. Läkarintygen måste finnas lättillgängliga, eftersom man inte får ha uppgiften i registret. De behövs i det dagliga arbetet. Uppgifter om diagnos och eventuella föreskrifter är nödvändiga för att kunna handlägga ett ärende. Det gäller både kontakterna med den försäkrade och vårdcentralen. Nu får man ha uppgifter om pågående sjukfall på ett ställe, föregående års sjukfall på ett annat ställe, och ännu tidigare fall kanske man får ha i arkivet. Det hade varit bra om man hade kunnat få uppgifterna samlade på ett ställe. Kortlådorna blir kvar. Vi får nu dataregister, kortlådor och sjukförsäkringsakter. Utvecklingen av teknikstödet har, som jag sade förut, stått stilla länge i avvakten på lagen. Men lagen löser inte problemet. De nya beslut som riksdagen har fattat nu senast i vinter och i vår om förändringar i sjukförsäkringen innebär att man nu får ha manuell bevakning i vissa fall. Övervägande skäl talar för ett mer fullständigt register -- integritetsskäl, effektivitetsskäl och forskningsskäl. Jag har blivit övertygad om det av remissinstanserna och den utfrågning vi har haft i utskottet. Att det sedan ger en besparing på 75 miljoner gör inte saken sämre. Det måste finnas några andra skäl till det hårdnackade motståndet från regeringspartierna. Kan det månne vara att Svenska arbetsgivareföreningen har sagt nej? Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Inom parentes sagt gör jag reflexionen att det är hela sju ledamöter närvarande vid denna debatt. Tyvärr måste man konstatera att ett datoriserat sjukförsäkringsregister behövs hos de allmänna sjukförsäkringskassorna. Att man inte samtidigt tar tillbörlig hänsyn till arbetsgivarnas arbetsbelastning utan glatt belastar dem ytterligare är anmärkningsvärt, men inte förvånande, med tanke på tidigare uppvisade tendenser. Värst av allt och mycket uppseendeväckande är regeringens förslag och utskottets ställningstagande att köra över Sveriges medborgare med etablissemangets ångvält i fråga om möjligheten att åsätta tjänstemannaansvar. Etablissemanget skördar här eventuellt åter en ny seger över den lilla, verkliga människan. Det är endast ny demokrati som kämpar emot. Att den enskilde får information vad gäller sjukförsäkringsregistret är oerhört viktigt. Enligt 21 & i regeringens lagförslag skall informationen vara ganska omfattande. Upplysningar skall ges om ändamålen med registret, de uppgifter som registret får innehålla, de sekretess och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen samt de begränsningar i fråga om terminalåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret. Det får anses som en självklarhet att det av informationen även framgår vem som är registeransvarig. Hur skall man annars veta vem man skall vända sig till om man t.ex. vill få en rättelse till stånd? Att det faktiskt är den registeransvariga försäkringskassan som skapat informationen som den enskilde har fått i sin hand, får han eller hon annars bara gissa sig till. EG-kommissionen överlämnade till ministerrådet i oktober 1992 innehåller mycket långtgående krav på information till den enskilde.

I datalagsutredningens slutbetänkande En ny datalag finns i utredningens lagförslag märkligt nog inte någon motsvarighet till föreskrifterna i artikel 10 i förslaget till EG-direktiv. Däremot föreslår utredningen bl.a. en underrättelseskyldighet när personuppgifter samlas in från enskild. Underrättelsen skall bl.a. omfatta namn och adress på den persondataansvarige. Vidare har utredningen föreslagit att behandling av personuppgifter endast får ske under vissa förutsättningar, bl.a. om den enskilde har samtyckt till behandlingen. Utredningen föreslår också att en myndighet utan samtycke av den enskilde skall kunna försälja personuppgifter som behandlas annat än i enlighet med lag, förordning eller särskilt beslut av regeringen. Innan samtycke lämnas skall enligt förslaget den enskilde ha fått del av uppgifterna om bl.a. namn och adress på den persondataansvarige. Det jag nu redogjort för talar också för att det måste anses viktigt att den enskilde får information om den registeransvariges namn och adress. Jag tycker inte att det är onödigt att ta in en bestämmelse i lagförslagets 21 § om att upplysning skall ges om namn och adress på den registeransvarige. Vi inom Ny demokrati kräver detta. Är det kanske just därför som alla andra går emot? Det borde vara dags nu att återinföra ämbetsmannaansvar inom de statliga förvaltningarna, så att de ansvariga verkligen får ett personligt ansvar och inte hela tiden kan dölja sig bakom etablissemangets fasader. Om det införs en sådan bestämmelse, blir den registeransvariga försäkringskassan skyldig att upplysa om vilken person som är ansvarig, och man blir då inte beroende av om försäkringskassan anser det nödvändigt eller inte. Herr talman! För att slå vakt om den personliga integriteten samt förhindra den pennalism som etablisemanget kan utöva mot den enskilda individen om kammaren i dag röstar för bifall till utskottets förslag, vill jag be ledamöterna noga överväga sitt ställningstagande inför kommande votering. Varje individ skall ha rätt att veta vilken försäkringskassa samt vilken försäkringskasseanställd som skriver hans eller hennes personalia. Denne skall som sagt dessutom ha ämbetsmannaansvar. Etablissemanget skall inte ensamt ha rätten att ställa krav på den enskilda individen. Individens rätt mot etablissemanget måste ha samma dignitet. Herr talman! Med kraft yrkar jag sålunda bifall till reservation 3 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Vänsterpartiet har ingen motion med anledning av den här propositionen eller meningsyttring till betänkandet, men jag vill ta några minuter för att avge vår röstförklaring. Alla minns kanske den debatt som fördes när utredningen FAS-90 kom. Jag har också vid några tillfällen fått oroliga frågor från allmänheten, om det är det förslaget som nu skall genomföras. Att på samma gång tillgodose behovet hos försäkringskassorna att få en vettig hantering av sjukpenningsärenden med hjälp av ny teknologi och behovet hos den enskilde av skydd för sin integritet är naturligt nog en grannlaga uppgift. Därutöver finns andra intressenter som här ser en möjlighet att underlätta sitt arbete. Vänsterpartiet är nöjt med den avvägning mellan olika intressen som nu gjorts, utom på en punkt och det gäller uppgifterna till Arbetarskyddsverket. Vi tycker att det redan nu borde ha kunnat anges i lagen om sjukförsäkringsregistret att registret också får användas för Arbetarskyddsverkets behov av information om sjukfrånvaron vid arbetsställen. Vänsterpartiet kommer därför att rösta för reservation 1.

Herr talman! Lena Öhrsvik älskar tydligen att ta fram att just SAF har haft funderingar runt de här frågorna. Men det är inte bara SAF som har haft det, utan det handlar i mycket stor utsträckning om enskilda medborgare. Vad gäller Arbetarskyddsverket är det fråga om avidentifierade uppgifter, och som Socialdemokraterna skriver i sin reservation handlar det om att kunna se mängden sjukskrivningar på ett visst område eller en viss arbetsplats. Till det tycker jag inte att det är viktigt att diagnosen finns med. Det är just detta att få diagnosen in i sjukförsäkringsregistret som så många enskilda människor vänder sig emot. Det är ju inte SAF:s intresse.
Herr talman! Det var inte Arbetarskyddsverkets behov som jag tänkte på, utan jag pratade om handläggarna och det merarbete som uppstår när de inte har ett fullständigt register till sin hjälp. De får inte det teknikstöd som de skulle behöva ha, utan det blir ett merarbete och ett ganska krångligt sådant. Då blir min fråga till Berith Eriksson: Tror inte Berith Eriksson på dem som så övertygande har visat att ett dataregister väl skyddar de uppgifter det här är fråga om? Vet Berith Eriksson hur det ser ut i dag? Min bestämda uppfattning är att ett dataregister skyddar bättre än nuvarande system, med tanke på att man ju har en begränsad behörighet när det gäller åtkomst och man kan gå in och kontrollera vem som har tagit ut uppgiften. Den möjligheten finns ju inte alls i dag. Det är därför som jag frågar varför Vänsterpartiet inte ställer upp på handläggarnas sida och på forskarnas sida, för att kunna arbeta vidare med att komma åt dåliga arbetsmiljöer osv lokalt.
Herr talman! Att det finns en misstro hos allmänheten mot att finnas med i olika register, den saken är ju helt klar. Naturligtvis är det bra för intressenter, forskare m.fl., att få sin arbetssituation förbättrad genom att de snabbt kan ta fram vad de vill ha ur ett dataregister, men här gäller det att göra vettiga avvägningar. Jag anser definitivt inte, och mitt parti gör det inte heller, att vi är där i dag eller att vi någonsin skall komma i den situationen att vi finns i olika register som kan missbrukas. Men det är ju väldigt lätt att gå in och plocka ut saker ur ett register. Uppgifterna är inte lika väl skyddade som Lena Öhrsvik vill få det till.

Herr talman! Det här senaste replikskiftet har väl litet grand rivit sönder min disposition av anförandet, men jag kan inte annat än ställa frågan: Har Lena Öhrsvik inte hört talas om hackers, dvs. folk som går in i dataregister? Jag vill dra slutsatsen att det finns olika risker med manuella register och ADB-register. Det är bara det att ADB-registrens risker ur integritetssynpunkt är mycket vidare. De har fått fler och djupare dimensioner. Det är därför man måste vara väldigt försiktig. Men låt mig börja från början. Införandet av ADB inom statsförvaltningen och även i kommuner är ofta mycket långdragna historier. Jag tror att det beror på två saker, och det leder sedan till de här debatterna. Ambitionsnivåerna läggs ofta väldigt högt, och vad det framför allt gäller är: Hur skall vi kunna göra vårt arbete så effektivt som möjligt? Man ser till sin egen situation mycket mer än till klienternas kundernas -- vad jag nu skall kalla dem. Det brukar tyvärr ofta leda till att utvecklingsarbetet tar mycket lång tid, och tekniken föråldras under arbetets gång. Den andra saken hör delvis ihop med detta. Det finns här två problem. ADB-tillämpningarna, särskilt de inom det offentliga området, skapar ofta betydande integritetsproblem. Det tycker jag inte att vi skall dölja. Det bottnar i att insamlingen av data ytterst vilar på statens tvångsmakt. Jag kan förstå RSV:s otålighet när det gäller att få modernisera sina datasystem. Det behöver göras. RSV har gamla system. Men jag kan också förstå allmänhetens berättigade krav på restriktivitet när det gäller att utnyttja omfattande ADB-hantering. Det är mycket känsligt i fråga om sådana saker som sjukdom och rehabilitering. ocialdemokraterna, och också Lena Öhrsvik, riktar kritik, och de beklagar i sin motion att handläggningen har tagit så lång tid. Jag kan dela den uppfattningen. Men å andra sidan har denna långa tid lett till eftertanke och lyhördhet. Somliga kan tycka att det har varit för litet lyhördhet. Jag för min del anser att detta har lett till ett mycket bättre och mer avvägt förslag än det ursprungliga förslaget om FAS 90. Som jag redan påpekat har också manuella register sina nackdelar. Men de nackdelarna är av mycket begränsad art. Låt mig sedan återgå till det huvudsakliga innehållet i propositionen. Först och främst skall försäkringskassorna ha rätt till lokal registerhållning av sjukförsäkringsregister. Denna rätt lagregleras. Det är mycket viktigt. Arne Jansson har underlättat för mig. Han har talat om de många krav som ställs på registerhållaren i lagen. Den andra punkten är att registren i första hand skall användas som stöd för kassornas handläggning av sjukpenningärenden eller rehabilitering. De skall alltså inte vara forskningsregister eller register för andra myndigheter, osv. Vi har inom Riksbankens jubileumsfond fört en diskussion om forskning. Det finns olika åsikter hos forskningsetablissemanget. Jag delar den uppfattning som de forskare har som säger att vi måste göra en klar åtskillnad mellan forskningsregister och sådana register som vi behöver för att klara av en enstaka uppgift eller vissa arbetsfunktioner. Det är viktigt både ur forskningssynpunkt och ur arbetssynpunkt, t.ex. För det tredje skall registren också få användas för viss tillsyn och uppföljning av kassornas verksamhet och för framtagande av viss statistik. Lägg märke till att uppgifterna skall vara avidentifierade. Det skall vara fråga om central statistik. Försäkringskassorna skall vara registeransvariga för de sjukförsäkringsregister som förs inom försäkringskassornas område. Här har man inte lagreglerat om den person som för registren. Uppgiften kan ju flyttas över från den ena till den andra. Det kan t.ex. gälla den som har att ta emot anmälningar. Det är försäkringskassorna som juridisk person som har detta registeransvar. Det står tydligt i utskottets yttrande att det skall lämnas information om vem man skall slussa samtal och klagomål till. Här kan finnas olika åsikter om vad som är bäst. Men socialförsäkringsutskottet och konstitutionsutskottet ha kommit fram till denna ståndpunkt. Lagen är förhållandevis restriktiv vad gäller sökbegrepp, just med tanke på integritetsproblem. Det tycker jag är bra. Här kommer jag återigen till Lena Öhrsviks kritik. Hon kritiserar en del av dessa saker. Hon vill ha med diagnosen. Hon menar att man kan ha med diagnosen i registren när man arbetar med rehabilitering. Jag tror att vi skall vara mycket pragmatiska i detta fall. Rehabiliteringsarbetet, och över huvud taget det arbete som utförs hos försäkringskassorna, har inte alltid varit det mest effektiva under senare år. Vi har fått mycket stora balanser, och människor har varit sjukskrivna under mycket långa perioder. Enbart det faktum att man nu kan använda registren som bevakningsregister, precis på samma sätt som man gör i företag för att betämma när man skall köpa hem varor osv., gör att man får ett helt annat arbetssätt hos försäkringskassorna. Detta är mycket viktigt för att man skall klara av och lära sig att verkligen bli bättre på rehabilitering. Det fordras en inlärningsprocess. Detta register är betydligt mer begränsat än vad en del hade hoppats på. Jag tror att det kommer att vara utomordentligt mycket bättre när det gäller att få rätt handlag vid rehabiliteringsarbetet. Man har på många ställen inte kommit så långt inom denna verksamhet. En del kassor är bättre än andra. Men vi vet att man fortfarande inte kommit så särskilt långt. Man bör dessutom vara litet försiktig med att registrera uppgifter från behandlande läkare osv, dvs. uppgifter som finns i akten, för att sedan göra vissa datakörningar för att kontrollera om vissa läkare är sämre än andra. Min uppfattning om läkarprofessionen är att läkarna inte har staten som uppdragsgivare. Läkarna är faktiskt patientens förtroendeman. Därför måste man vara mycket försiktig på detta område. Man menar också att diagnosregistrering skulle vara lämplig för att undersöka om det görs frekventa diagnoser hos vissa arbetsgivare, i vissa branscher eller i vissa geografiska områden. Jag delar absolut inte den uppfattningen. Det är fråga om, som jag tidigare sade, känsliga uppgifter. Dessutom är värdet av den typ av kortfattade uppgifter som finns på läkarintyg osv. inte alltid bra när man mycket noga skall kartlägga orsakssamband som kan vara utomordentligt komplicerade och där det kan finnas många slumpvariabler. Man måste här enligt min mening använda sig av en helt annan vetenskaplig metod. Vi har fått möjligheter att göra mycket väl riktade stickprovsundersökningar. Vi kan göra prospektiva utredningar. Jag vill åter nämna den forskaråsikt som är etablerad hos väldigt många aktiva forskare, nämligen att man måste skilja forskarregister från sådana som används mer rutinmässigt. Man får helt enkelt fram bättre data om man gör på det sättet. Jag kommer nu till det verkligt väsentliga. Lena Öhrsvik frågar: Kan kassorna utföra sitt arbete på ett fullgott sätt trots att man med lagen inför begränsningar? Svaret är ja. Det finns utomordentliga möjligheter för kassorna att utnyttja akterna och de datahjälpmedel som finns. Jag har här tidigare försökt tala om varför det är så. Lena Öhrsvik sade att vi sitter i SAF:s knä. Långt därifrån! Jag sitter aldrig i någons knä. Det är mycket viktigt, och detta har jag framfört många gånger här i kammaren, att man tänker på den enskilda människan och den enskilda människans integritet. Det är bra att SAF, Industriförbundet och Sveriges Läkarförbund också anser detta. Det är alldeles utmärkt. Jag tycker inte om ''guilt by association''. Det vi skall diskutera är: Utgör detta en fara för integriteten eller inte? Lena Öhrsvik kan göra en annan bedömning än den jag gör, den regeringen gör eller den propositionsförfattarna har gjort. Men försök inte att använda ''guilt by association''. Det skall Lena Öhrsvik inte göra, för det är hon alldeles för god till. Arbetarskyddsstyrelsen vill ha mer registrering. Det är typiskt för myndigheter att man vill underlätta sitt arbete genom att få registreringar från andra myndigheter. Vi har här återigen litet olika syn på samhället. Jag har redan besvarat Arne Janssons frågor. Jag har konstaterat att det inte behövs en lagfäst regel om en registeransvarig person. Det är litet grand en strid om påvens skägg när det gäller denna fråga. Jag yrkar således, med hänvisning till mitt anförande och min argumentering, avslag på samtliga reservationer, och jag tillstyrker propositionen i dess helhet.

Herr talman! Jag var tvungen att fråga om det fanns några andra skäl. Alla de skäl som vi har diskuterat här i dag -- integritetsskäl, effektivitetsskäl, forskningsskäl och ekonomiska skäl -- talar för att vi skall ha ett fullständigt register. Jag måste få veta om det finns några dolda skäl, eftersom jag inte kan förstå argumentationen. Vi vill inte registera hur som helst bara därför att det är roligt. Vi är övertygade om att ett register av denna omfattning -- vilket utredningen har föreslagit och remissinstanserna och Datainspektionen har tillstyrkt -- är mer skyddat än det system vi har i dag. Vi får inte enbart detta register och ingenting mer. Vi får både detta register och det vi har i dag. Det är inte fråga om antingen eller. Vi får nackdelarna med ett ofullständigt dataregister och nackdelarna med ett manuellt register. Jag förstår inte riktigt argumentationen. Jag kan konstatera att vi är överens om att det är fråga om ett handläggarregister. Man behöver uppgifterna för handläggningen. Jag sade inte att det huvudsakligen var fråga om rehabiliteringsärenden. Det handlar om utbetalning av sjukpenning, bedömning av vilken nivå den skall ligga på, bedömning av arbetsförmåga, osv., under löpande sjukskrivningsperioder. I rehabiliteringsärenden behövs mycket mer. Då behöver man säkerligen akten till sitt förfogande. Det var sjukpenningärenden som jag diskuterade. Margit Gennser säger att det är typiskt för myndigheter att man vill registrera, och hon tog Arbetarskyddsstyrelsen som ett exempel. Vi har gett Arbetarskyddsstyrelsen en uppgift, nämligen att identifiera hälsorisker på arbetsplatser. Det är ganska svårt att göra det om man inte har uppgift om vilka sjukdomar som kan bli följden av förhållanden på arbetsplatser. Självfallet skall de uppgifter som används för forskningsändamål vara avidentifierade. Men detta är ett handläggarregister. Det är viktigt att det finns ett bra teknikstöd för de anställda. Det är mycket viktigt att framhålla det så att vi inte svävar i ovisshet på den punkten. Margit Gennser frågar om jag aldrig har hört talas om hackers. Jo, visst har jag det. Vi måste självfallet vara försiktiga. Men det förekommer olagligheter även med nuvarande system. Det sker inbrott och annat. Otillbörlig åtkomst av information förekommer också i dag. Visst skall man vara mycket försiktig. Men det finns ju datastöd på andra områden. Jag förstår inte hur Margit Gennser vågar låta sjukjournaler finnas i dataregister, om det nu är hackers man är särskilt oroad för. Jag måste få ställa en kort fråga. Vilka arbetsuppgifter skall man lägga åt sidan när man nu måste göra ett medarbete genom att gå både till kortlåda och till akt för att få fram de uppgifter man behöver för sitt arbete?
Herr talman! Först och främst: Registret innehåller allt det som gäller pengar ut och pengar in, osv. Det är egentligen bara den lilla klassen diagnos som har försvunnit ut ur registret. Jag vet inte om Lena Öhrsvik i klartext har sett den systemuppbyggnad som finns. Jag har gjort det. Jag har sett vilka klasser som faller bort. Dessa arbetsuppgifter går alldeles utmärkt att utföra. Inom rehabiliteringen för man inte in diagnos, och man har fått andra sökbegrepp. Jag har här försökt förklara hur ett sådant arbete t.o.m. kan vinna på att man inte har allt i dataregister, utan att man faktiskt måste gå in i akten. Jag tror att man då får en högre kvalitet på arbetet. Jag tror att man skall vara mycket försiktig att arbeta med ''guilt by association''. Även om man inte riktigt förstår motiven bakom en annan persons ställningstagande måste man vara mycket försiktig med att säga att den personen tänker helt fel. Jag förstår helt Lena Öhrsviks motiv för att vilja ha fler sökbegrepp och mer diagnos. Jag tycker att den enskilde personens integritet väger tyngre än vad jag tror att Lena Öhrsvik sannolikt tycker. Arbetarskyddsstyrelsen arbetar faktiskt med inspektion av företag. De arbetar också tillsammans med den kommunala inspektionen. Om man ser att det finns problem, och det gör man ju om man går ut till ett företag, har man all anledning att börja titta på detta och göra sina egna undersökningar. Jag tror att det som princip inte alltid är så bra att ta data från annat håll när man skall analysera vad en ofullkomlighet egentligen bottnar i. Dessa data är ofta uppsamlade för ett annat ändamål. Det är den diskussionen jag velat föra här i kammaren. Med tanke på den enskildes integritet, de känsliga områden som gäller enskilda människor och att ADB-register har en annan typ av sårbarhet än manuella register, måste jag säga att jag tycker att detta är en väl gjord avvägning mellan olika risker.
Herr talman! Det är många andra som har gjort en annan avvägning. De var dem jag hänvisade till. Det är alltså inte enbart min egen bedömning. Utredningen var enig i den här frågan, såvitt jag vet. Remissinstanserna och i stort sett alla har ställt upp på detta. Datainspektionen har godkänt den avvägning som vi föreslår. Vid den utfrågning som vi hade, var alla utom Svenska Läkarförbundet också inne på den linjen och stödde den avvägning som vi har gjort. Det finns alltså olika bedömningar i frågan. Det handlar om personers integritet, säger Margit Gennser. Självfallet är det så. Jag säger att dessa uppgifter redan finns och att de är sämre skyddade i dag. Nu får vi kvar kortlådorna också. Det är det jag vänder mig emot. Det är en opraktisk hantering. Då kommer min fråga in. Man skulle ju rationalisera genom att få teknikstöd i handläggningen. Man skulle spara ungefär 98 miljoner kronor. Av dessa 98 miljoner går 75 miljoner nu bort i merarbete genom att man måste gå tillbaka till kortlådan och till akten för att få de uppgifter man behöver. Detta är inte heller mitt påhitt, utan det är uppgifter som vi fick i utskottet av Försäkringskasseförbundet. De måste ju veta vad det handlar om, eftersom de arbetar med frågorna. Några nya pengar i den storleksordningen lär man ju inte få. Då finns det bara två saker att välja på. Antingen nedprioriterar man rehabiliteringsarbetet eller också har man en sämre servicenivå när det gäller utbetalningar och övrig verksamhet i försäkringskassorna. Jag tycker att det skulle vara bra att få detta belyst i den här debatten.
Herr talman! Jag skall med glädje belysa detta. I Riksförsäkringsverkets styrelse tittade vi litet på hur olika kassor och kassaområden hade arbetat när det gäller rehabilitering. Detta var innan teknikstödet kom till. Vi fann då att man haft oerhört olika framgång i arbetet. Det fanns kassor som var utomordentligt duktiga, och det fanns kassor som egentligen inte hade börjat att ta itu med rehabiliteringsarbetet. Vi konstaterade också att man kanske skulle behöva mer central styrning från Riksförsäkringsverket. Detta visar egentligen en annan sak, nämligen att man inte skall tro på undermedel. Om man skall få framgång i ett jobb gäller det inte bara att få den där vackra datamaskinen. Det är väldigt mycket mer som behövs. Det är motivation, inspiration till de anställda, ändring av arbetsorganisationen och även att man ändrar tyngdpunkten på arbetet litet. Man kan t.ex. effektivisera utbetalningarna. Här får man ett alldeles fullgott teknikstöd från kassorna. Det är klart att riksdag och regering sedan kan göra lagstiftningen litet mer snårig. Här finns effektiviseringsmöjligheter. Att dela upp personalen mellan vilka som skall syssla med rehabilitering och vilka som skall syssla med annat tror jag är en sådan åtgärd som måhända skulle göra det här arbetet mycket effektivare. Det har till syvende och sist inte bara med teknik att göra. När det gäller remissinstanserna har det funnits oenighet. Det är vi överens om. Vissa remissinstanser -- det har ofta varit ämbetsverk -- har varit mindre känsliga för synpunkter på medborgarnas integritet. De som har företrätt den fria sektorn har haft en annan syn. Jag tror egentligen inte att det har berott på att de har varit representanter för näringslivet. De har varit tvungna att arbeta på ett helt annat sätt med datasystem. Därför ser de på detta på ett annat vis.
Herr talman! Margit Gennser instämde i vad jag tidigare framförde, nämligen att vi skall tänka på den enskilda människan och hans eller hennes integritet. Då är det litet anmärkningsvärt att förslagen till EG-direktiven angående skydd för enskilda, som jag drog fram, är mycket mer långtgående. Där står det att det skall uppges namn och adress på den persondataansvarige. När förslagen till EG-direktiv är sådana, varför kan vi då inte här i Sverige ha samma direktiv om att det skall finnas en ämbetsmannaansvarig? Då vet jag att den personen har registrerat olika saker om mig. Jag skall kunna gå till en person, inte något stort diffust amöbaaktigt som jag inte vet vad det är. Där drunknar jag bara. Jag skall kunna veta att herr eller fru Petterson har registrerat detta om mig.

Herr talman! Det är alltid mycket svårt att göra internationella jämförelser. Låt mig påtala några saker som gäller i Sverige men inte nere på kontinenten i motsvarande situation. Vi har en försäkringskassestyrelse , dvs. försäkringskassornas styrelse har lekmannainflytande. Det finns lekmän som skall ta till vara medborgarnas intressen. De finns ända inne i styrelserummet. Den typen av styrelse har man inte på andra håll. Den andra saken är att vi har sjukförsäkringsnämnder där vi har motsvarande förhållanden. Om det skulle visa sig att en försäkringskassa verkligen inte skulle lämna ut uppgifter, vilket jag faktiskt finner otroligt, och att man inte hänvisar till en person som ansvarar för det, finns det alla möjligheter att aktualisera ärendet även i styrelsen. Jag tycker av den anledningen inte att detta är en särskilt stor fråga. Ser vi framåt, och det verkligen blir en EG anslutning, kan det alltid vara bra att synkronisera lagstiftningen och ha samma lagregler. Konstitutionsutskottet bedömde att det fanns tillfredsställande reglering i lagen. Jag har försökt att visa att det finns fler faktorer som gör att denna bedömning faktiskt håller.
Herr talman! Jag försöker sätta mig in i situationen för den lilla, enskilda människan, om vilken det registrerats någonting som är fel. Hur skall jag då rätta till det? Jo, jag vänder mig till etablissemanget, som är någonting stort och diffust. Är det då inte tryggare för denna enskilda människa att direkt kunna veta att det är den eller den personen som har registrerat uppgifterna? Han eller hon kan söka en personlig kontakt. Han eller hon vet att den personen är registeransvarig. Jag tycker att det måste kännas väldigt tryggt för den enskilda ensamma människan att veta vem vederbörande skall vända sig till, och att den som har fört registret även har ämbetsmannaansvar. Det tycker jag måste fram.

Herr talman! Jag har träffat många sådana enskilda människor. Det är väldigt enkelt att under ett kort telefonsamtal säga hur de skall bete sig och vem de skall tala med. Om den enskilda människan har varit väldigt blyg har jag själv ringt upp personen. Det är en sak som vi faktiskt har att göra som politiker. Det är inte bara Ny demokrati som företräder folket. Jag skulle tro att de flesta här i denna kammare gör det.

Herr talman! Låt mig börja med att meddela kammarens ledamöter att jag inte har deltagit i justeringen av detta betänkande. Jag hade vid det tillfället ersatts av Märtha Gårdestig. Det står alltså fel i betänkandet. FAS 90, har i åratal varit föremål för debatt utifrån allmänintresset att allt inte får registreras om alla. Föreliggande förslag till sjukförsäkringsregister sägs vara avgörande för om aktiv rehabilitering av sjukskrivna skall vara möjlig att genomföra rationellt eller inte. En aktiv rehabilitering förbättras enligt min uppfattning inte av att ett otal uppgifter registreras i dataregister. Vad försäkringskassorna behöver är ett enkelt system för att kunna hålla reda på antalet uttagna sjukdagar och utbetalning av sjukersättning och för att klara administrationen av föräldraförsäkringen. Att påstå att rehabiliteringsarbetet effektiviseras, rationaliseras och förbilligas genom att stora mängder data om dem som behöver rehabiliteras lagras är om inte en lögn så en stor överdrift. Föreliggande förslag från utskottet innebär stora investeringar i datasystem åt landets försäkringskassor. Stora mängder av personal kommer att vara sysselsatt med att dagligen registrera uppgifter om att uppgifter för rehabilitering finns att tillgå i kassornas plåtskåp. Herr talman! Mot kravet att registrera stora mängder data om alla människor står allmänintresset att inte registrera allt om alla. Det finns på ett flertal myndigheter betydande mängder material registrerat redan. Arbetsmiljökommissionen har gjort ett antal kartläggningar av farliga arbetsmiljöer. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionerna i resp. län har ett betydande arbetsskaderegister. Företagshälsovården och företagens skyddskommittéer har en mycket god bild över företagens arbetsmiljösituation. Arbetsmiljöfonden kräver in en betydande kartläggning av företagens arbetsmiljö innan bidrag beviljas. Därutöver är många enskilda registrerade hos såväl sociala myndigheter som hos arbetsförmedling. Regeringen har försökt att finna en strikt återhållande linje, men i de remissvar som avlämnats ställs långtgående krav på ökad dokumentation. Trots restriktiviteten görs undantag på ett stort antal punkter. Som exempel kan nämnas att det föreslås att ett litet lokalkontor bör ha möjlighet att samverka med ett större lokalkontor. Registren får inte bara användas för det lokala kontorets handläggning av ärenden utan skall också användas för försäkringskassans och Riksförsäkringsverkets tillsyn, uppföljning och uppvärdering av försäkringskassans verksamhet och för framställning av statistik. Under den tid som ett lokalkontor handlägger ett ärende på uppdrag av ett annat kontor skall det uppdragstagande kontoret få ha uppgifter om den person som avses i sitt eget register. När uppdraget är slutfört skall handlingarna återställas till det lokalkontor till vilket personen hör. För tillsyn, uppföljning och utvärdering bör dock vissa basuppgifter finnas kvar. När en persons kassatillhörighet ändras säger man att uppgifterna av hänsyn till den enskildes integritet får finnas kvar i det tidigare kontorets register. Resultatet av detta blir att mängder av uppgifter om en och samma person kan komma att finnas i flera lokalkontorsregister. Herr talman! Om olyckan skulle vara framme och landet skulle få en socialdemokratisk regering vid nästa val är risken stor att ytterligare uppgifter kommer att få registreras. Socialdemokraterna vill i sin reservation gå mycket längre än vad utskottsmajoriteten vill. Trycket från olika myndigheter kan därför innebära att ytterligare data kan komma att registreras. Jag skulle vilja påstå att det här finns en avgörande skillnad mellan liberaler och socialdemokrater. Socialdemokraterna hävdar alltid myndigheternas behov och vikten av att registrera så mycket som möjligt om hela svenska folket, Lena Öhrsvik. Vi liberaler ser alltid i första hand till den enskildes skydd. Hela Lena Öhrsviks inlägg handlade om fördelarna för myndigheterna. Hon påstod att man skall klarlägga ändamålet. Lena Öhrsvik gick så långt att man kan säga att ändamålet helgar medlen. Hon menar att man skall hämta in uppgifterna, bara man tycker sig vilja ha dem -- oavsett vem de handlar om. Det var intressant att höra att Lena Öhrsvik hade talat med några handläggare på försäkringskassorna som påstod att de inte skulle få någon hjälp av registren. Jag tror att det är sant. Det är alldeles riktigt att de inte kommer att bli till någon hjälp för handläggarna. Men min fråga till Lena Öhrsvik blir ändå följande: Ämnar ni socialdemokrater låta fler myndigheter få tillgång till dessa register om det nu skulle vara så olyckligt att ni återfår makten så småningom? Det skulle också vara intressant för kammarens ledamöter att få veta vilka myndigheter som skall få uppgifterna. Det är ju en grannlaga uppgift att skilja ut vilka myndigheter som skall få tillgång. Är det yrkesinspektionen, är det de sociala myndigheterna, är det arbetsförmedlingen, är det företagshälsovården eller vem är det som skall ha dessa uppgifter? Jag tror att många är intresserade av att få veta det. Herr talman! Lena Öhrsvik har sagt att yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen påstår sig behöva dessa uppgifter. Det är intressant att i reservation 2 läsa om Socialdemokraternas syn på frågan om registerinnehåll. Ni säger att diagnos skall finnas med, och att uppgifter från företagshälsovård skall införas. Ni hävdar också att det är säkrare att förvara dessa uppgifter i dataregister än i plåtlådor. Jag har från min bänk lyssnat mycket intresserat på vad ni sagt, och frågan till Lena Öhrsvik blir följande: Ni säger att ni inte vill registrera allt. Men ni skall bara ha en del uppgifter i plåtlådor, och bara vissa i register. Det går inte ihop, Lena Öhrsvik. Skall ni ha resten i plånboken? Var skall de uppgifter som inte registreras finnas? Det finns sådana uppgifter i t.ex. läkarutlåtanden och i socialutredningar. Säg som det är, dvs. att allt skall registeras. Det är viktigt för myndigheterna. Då vet den enskilda människan vad man har att finna sig i när man kommer till försäkringskassan. Herr talman! Under alla de år FAS 90 har utretts har det hävdats att kassorna kommer att kunna spara betydande belopp, bara de får registera så mycket som möjligt. Samtidigt skall personalen kunna minskas eller föras över till rehabilitering. Det är faktiskt inte sant. Man kommer inte att göra några besparingar. Arbetet kommer, som handläggarna sade, knappast att underlättas eftersom uppgifterna finns både i datorer och i plåtlådor. Jag vill påstå att det är ett hantverk att rehabilitera sjukskrivna människor. Det handlar om att sätta sig ned tillsammans med den sjukskrivne, dennes läkare eller med företagshälsovården eller med andra inblandade, t.ex. socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller representanter för det företag där den sjukskrivne är anställd. Det gäller att hitta praktiska lösningar som leder fram till rehabiliteringsinsatser som i slutändan innebär förbättrade möjligheter för den sjukskrivne att återgå i förvärvsarbete. Att tro att vissa datauppgifter förbättrar möjligheterna till rehabilitering bygger på ett teoretiskt resonemang som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Vi avstyrker därför förslaget att uppgifter om rehabilitering skall få registreras. Herr talman! I riksdagen har vi tidigare, i samband med införande av sjuklön, ställt krav på arbetsgivaren att redovisa de korta sjukfallen. Trots att vi var många här i kammaren som starkt ifrågasatte behovet av dessa uppgifter och de reella möjligheterna att få in tillräckligt med uppgifter, så beslutade riksdagen att de korta sjukfallen skall rapporteras. Våra farhågor besannades. Riksförsäkringsverket står i dag med halvdana uppgifter som inte kan användas. Det är ett betydande merarbete för de små arbetsgivarna, med dåliga rutiner som följd -- och alltsammans till i stort sett ingen nytta. Vi föreslår därför att endast sjukfall som är längre än 14 dagar skall rapporteras. De övriga kan man klara genom någon form av stickprovskontroller. Avslutningsvis, herr talman, delar vi Datalagsutredningens förslag att ett dataregister alltid skall innehålla uppgifter om vem som för registret. Vi anser också att uppgifter som skall överföras centralt skall vara avidentifierade då de skall användas för utvärdering, uppföljning och statistik. Låt mig också säga att Margit Gennser tassade fram väldigt försiktigt i sitt inlägg. Men det hindrar mig inte från att påstå att regeringen har gått alldeles för långt. Utskottet har följt efter och försökt instämma i vad regeringen tycker. Jag beklagar att en regering i vilken det finns liberala företrädare har lagt fram det här förslaget. Jag beklagar också att Arne Jansson, som säger sig värna om de enskilda människorna, inte har löpt linan ut och verkligen accepterat vårt förslag om att man inte skall registrera massor med uppgifter om människor när det inte är nödvändigt. Det hade varit klädsamt om Arne Jansson ställt upp på vårt förslag. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till motion

Herr talman! Eftersom Sigge Godin hade en massa frågor till mig vill jag något kommentera det han sade. Han tog ju i ordentligt och lät all sin ilska gå ut över mig. Först på slutet kom litet mot regeringen och utskottet. Det visar väl Sigge Godins allmänna ovilja mot dataregister över huvud taget. Där har vi en annan syn. Vi har olika syn på hur väl skyddade uppgifterna är. Man kan inte komma ifrån att uppgifterna faktiskt finns i dag. Det bortser Sigge Godin ifrån. Jag anser att de är oskyddade i dag. Om Sigge Godin hade lyssnat ordentligt hade han hört att jag sade att vi kommer att ha dataregister, kortlådor och akter. Det var mellansteget kortlådor som jag ville att vi skulle slippa. Alltså inte plåtlådor, utan kortlådor som står framme hos handläggarna. Det var dem vi skulle slippa ifall vi hade ett fullständigt dataregister, när vi nu ändå skall ha ett sådant register. Men inte ens det ville Sigge Godin talade om att vi socialdemokrater bara ser till myndigheternas behov, fördelar för myndigheterna osv. Jag vill påminna Sigge Godin om att det är för den enskilda människans integritet som vi vill föra in uppgifterna i registret och slippa kortlådan. Uppgifterna är mer skyddade i dataregistret med kodad terminalåtkomst, behörighetskontroll och möjlighet att gå in och se efter vem som tagit ut uppgifter. Sådant kan man inte kontrollera i en kortlåda. Det är detta Sigge Godin inte vill förstå. Uppgifterna finns ju i dag, men vi tycker att de skyddas bättre i ett datasystem. I den delen handlar det inte om myndigheternas behov. Men sedan har jag talat om Arbetarskyddsverkets behov och att man redan i dag skall tala om att det är vad man menar. Jag tycker att det är ärligt att redan i dag skriva in i ändamålsparagrafen att Arbetarskyddsverket skall få dessa uppgifter. Sigge Godins egen regering säger att den skall fundera på saken. Jag tycker att man redan när man inför ett register och talar om vad som skall stå i det också skall tala om ändamålet. I reservation 1 vill vi redan i dag säga att Arbetarskyddsverkets behov av uppgifter skall tillgodoses, och att detta är ett av ändamålen med registret. Detta är ärligt. Däremot är det inte ärligt av regeringen att säga: Vi skall fundera på saken och återkomma sedan. Vad man behöver återkomma om är de praktiska frågor som kan bli följden av denna ändring. Det har vi också skrivit om i vår reservation. Sigge Godin behöver inte undervisa mig om att rehabilitering är ett hantverk. Jag vet det. Jag har arbetat med rehabilitering under ganska många år. Jag har ingen övertro på att några uppgifter i ett dataregister skall lösa problemet. Det är inte heller den saken vi har diskuterat i dag, utan vi har diskuterat förhållandet med manuella register och förhållandet med ett dataregister och skillnaden däremellan ur integritetssynpunkt. Sigge Godin för in rehabiliteringssynpunkterna. Det är sådant som står i propositionen. Den är inte jag skyldig till utan Sigge Godins egen regering, så den saken får han tala med sin minister om. Jag tror alltså inte att uppgifterna i ett dataregister löser några problem i rehabiliteringsarbetet. Jag vet vad det innebär.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag vet vad det handlar om när det gäller register. Jag vet också att i sjukvården finns register om vilka man säger att de har den högsta sekretess man kan få här i landet. Men dessa register läcker som såll. Det kommer att bli likadant i det här fallet. Lena Öhrsvik säger att det är regeringens förslag, och det kan inte hon lastas för. Då påstår jag att ni vill gå mycket längre. Min fråga var: Är det Arbetarskyddsstyrelsen som skall få möjlighet att ta del av dessa register om ni olyckligtvis skulle få makten igen? Vilka andra verksamheter skall få gå in där då? Precis som Lena Öhrsvik sade i sin inledning ställer varje myndighet krav på att få dessa möjligheter. När utskottet har haft utfrågning med dem säger de sig alla behöva dessa uppgifter. Det är inte bara Arbetarskyddsstyrelsen, och det är inte så att de andra är överens med utskottet och regeringen om att man är nöjd om bara Arbetarskyddsstyrelsen får dessa uppgifter. Lena Öhrsvik vill ha kvar akterna. Det låter inte så när ni säger att ni skall mata in så mycket som möjligt i datorerna. Eftersom Lena Öhrsvik kan det här med rehabilitering precis som jag kan det, eftersom vi båda har jobbat med dessa verksamheter, så vet hon att man måste gå tillbaka till läkarutlåtanden, socialutredningar osv. Där finns massor med uppgifter, och det finns jättemånga myndigheter i vårt samhälle som mycket gärna vill ta del av dem. Kvar står då frågan till Lena Öhrsvik: Skall de få det? Vad är det för uppgifter som ni vill ta utöver diagnos och företagshälsovård? Finns det andra uppgifter som ni tycker att de kan få? Tycker ni att det inte spelar så stor roll för den enskilde om man fördelar dessa uppgifter bland statens myndigheter?
Herr talman! Sigge Godin vet mycket väl att andras behov av uppgifter har utretts i särskild ordning. Det betänkandet är nu ute på remiss. Sigge Godins regering skall så småningom ta ställning till det. Men vi har sagt redan i dag att vi anser att Arbetarskyddsverket har behov av dessa uppgifter. Uppgifterna kommer givetvis att vara avidentifierade, men det bör stå om detta redan nu i ändamålsparagrafen. Man skall inte komma senare och lägga till olika avsikter i ändamålsparagrafen när folk redan har lämnat uppgifter till ett register. Jag tycker att det är ärligast att redan nu tala om vad man tänker använda detta register till. Jag måste påpeka för Sigge Godin att vi har diskuterat sjukförsäkringshandläggning som ett område när det gäller behovet av uppgifterna i registret. Man har behov av vissa uppgifter för att kunna rätt bedöma arbetsförmågan, rätten till sjukpenning, och omfattning på sjukpenningen. En av de uppgifter som man behöver är givetvis vilken diagnos vederbörande är sjukskriven för. Problemet med det system som vi nu skall införa blir att man måste använda både dataregistret, som ju var avsett som ett bra teknikstöd för att underlätta hanteringen, och kortlådan -- kanske behöver man rent av gå tillbaka till akten i fråga. Jag tycker att detta merarbete är onödigt. Uppgifterna finns ju redan. Jag har redovisat på vilket sätt uppgifterna är mera skyddade i ett datasystem. Sigge Godin delar kanske inte min uppfattning, men det gör många andra. Datainspektionen har godkänt det förslag som vi har lagt fram och som följer utredningens förslag. Jag vet inte hur mycket längre vi kan komma. Det finns ju en myndighet i sammanhanget. Jag trodde att Sigge Godin hade förtroende för denna myndighet, som alltså har godkänt vårt förslag. I det läget finns det inte mycket mera att bråka om. Det handlar inte om registrering hit och dit, och det har jag tidigare sagt. I stället handlar det om att vi vill skydda de uppgifter som redan finns på ett bättre sätt än som i dag är fallet.
Herr talman! Lena Öhrsvik besvarade inte min fråga om vad ni skulle göra om ni fick bestämma. Hur skulle ni alltså bete er om ni hade möjlighet att bestämma här? Är det bara diagnoser och uppgifter i fråga om företagshälsovården som ni vill ha? Vi behöver inte tvista om vad rehabilitering innebär, för det vet vi som har varit handläggare. Huvuddelen av uppgifterna finns i läkarens utlåtande, vilket är ganska digert i de flesta sammanhang. Egentligen är det hart när omöjligt att registrera allt. Vad är det då för ytterligare uppgifter som man kan ha nytta av? Man måste ju alltid gå tillbaka till läkarutlåtandet för att kunna göra det konstruktiva hantverk som är så oerhört viktigt och det teamarbete som är väsentligt vid all rehabilitering för att det hela skall fungera och för att den enskilde skall ha någon glädje av det här. På vilket sätt kommer ert förslag att innebära att det blir rationellt och bra att ha några uppgifter till -- vilka vet inte jag, men Lena Öhrsvik kan kanske öppna på förlåten så att vi får ta del av informationen? Vi måste ju veta vilka alla de många uppgifter är som ni vill ha registrerade. Ni känner tydligen till problemet med att uppgifter finns samlade på två tre ställen på ett kontor. Ett stort bekymmer är, som jag sade inledningsvis, att saker och ting skall finnas på flera kontor. Man skall ju inte rensa ut rubbet, utan en del skall vara kvar här och en del där. Jag delar i och för sig Arne Janssons uppfattning att det är en orimlighet att det skulle finnas ett antal namn på människor på olika kontor som har uppgifter om mig som inskriven i försäkringskassan. Det här kan utvecklas till något som blir mycket besvärande för den enskilda människan. Det ställer inte jag upp på, och det gör inte heller en hel del andra i Sveriges riksdag. Därför är jag i första hand kritisk mot de reservanter som vill gå mycket långt här. I andra hand är jag kritisk mot min egen regering, som jag tycker också har gått för långt men som ändå har tagit till sig mina argument vid ett flertal tillfällen och som sagt att vi skall begränsa det hela så långt som möjligt. Mot den bakgrunden tycker jag att Lena Öhrsvik bör lätta på förlåten och på klarspråk så här i förväg, som hon säger, tala om vilka uppgifter det är som skall registreras och vilka som inte skall registreras.

Herr talman! Sigge Godin återkommer till diskussionen om rehabiliteringsarbetet. Jag försökte dock tala om att det vi större delen av dagen har diskuterat är handläggningen av sjukförsäkringen. Det är där som man har behov av uppgifter. Självfallet behöver man gå tillbaka till akten i fråga när det gäller ett besvärligt rehabiliteringsärende. Det är en självklarhet. Jag har tidigare sagt att jag inte behöver bli undervisad i det avseendet. Vad vi har diskuterat i dag är alltså handläggningen av sjukförsäkringen. Jag vet att Sigge Godin har intressen i försäkringskasseverksamheten. Därför förstår jag inte varför han inte tycker att de anställda på försäkringskassorna skulle kunna få ett bra teknikstöd. Vi har inte kunnat utveckla teknikstödet under väldigt lång tid, därför att vi har väntat på en registerlag. Som jag sagt tidigare i dag är det bra att det kommer en registerlag, för därmed kan vi få ett utvecklat teknikstöd. Tyvärr blir det ofullständigt, eftersom de uppgifter inte tillåts som man behöver i sitt arbete. Som jag också sagt tidigare avses inte bara det egna arbetet. Det handlar nämligen också om att uppgifterna skall skyddas bättre än som i dag är fallet. Jag vet inte hur många gånger jag skall behöva upprepa det. Vidare har jag sagt till Sigge Godin att de uppgifter som vi vill ha registrerade gäller diagnoser, läkares namn och telefonnummer samt företagshälsovården. Detta finns klart angivet i vår reservation. Dessutom tycker vi att det när det gäller ändamålet med registren skall anges att Arbetarskyddsverkets behov av uppgifter skall tillgodoses. Det här är de saker som vi i dag har diskuterat, och de finns som sagt klart angivna. När det gäller diagnoserna -- som vi har diskuterat mest här -- står vi på ganska säker grund. Vi följer utredningens förslag och vad de flesta remissinstanser säger. Vi följer också Därmed tycker jag nog att jag har klarlagt den socialdemokratiska inställningen i denna fråga. Om Sigge Godin vill fortsätta den här diskussionen får han föra den med Margit Gennser.
Herr talman! Jag har noterat att Sigge Godin inledde sitt anförande med en liten brasklapp om att han ej var med vid justeringen av betänkandet. Av betänkandet framgår emellertid att Sigge Godin deltagit i beslutet. Tydligen finns det en viss skillnad i det sammanhanget -- jag förstår inte riktigt det här. Sigge Godin har alltså hela tiden haft alla möjligheter i världen att reservera sig. Men han har inte reserverat sig på en enda punkt i fråga om det betänkande som framläggs av socialförsäkringsutskottet. Däremot börjar han plötsligt så att säga slå ganska vilt här. Jag förstår inte om det beror på något slags eftertanke -- eller vad det nu kan vara som Sigge Godin här gör. Sigge Godins utfall mot mig och Ny demokrati är ganska intressant, om han representerar Folkpartiet och regeringen -- eller kanske enbart Folkpartiet. Som vi har sagt kommer vi att försöka att för Sveriges bästa stödja nuvarande regering. Vi har också intagit en ganska mjuk linje. Sigge Godins utfall här mot oss och hans uttalanden om att vi tydligen icke ställer upp i den utsträckning som han tycker att vi skall göra -- han tycker ju att vi skall sätta fötterna i marken och bromsa för att verkligen göra det hela litet besvärligt -- har jag faktiskt noterat. Det är möjligt att vi, på Sigge Godins uppmaning, får göra detta ganska snart.
Herr talman! Om Arne Jansson drar sig till minnes hur det var när betänkandet justerades, så satt jag vid väggen. Märtha Gårdestig satt på min stol. Vilka överväganden jag i olika frågor gör tillsammans med min riksdagsgrupp måste väl ändå vara en intern angelägenhet för oss i Folkpartiet. Jag vill tala om för Arne Jansson att jag inte representerar regeringen, utan det är väl Margit Gennser som gör det. Inte heller representerar jag här Folkpartiet. I stället representerar jag dels de motionärer som står bakom motionen, dels dem som tycker att det är rimligt med en begränsning när det gäller sådana här uppgifter. Anledningen till att jag kommenterar Arne Janssons och Ny demokratis inlägg i frågan är att Ny demokrati har gjort en mycket stor affär av detta. Bort med FAS 90! har ni sagt. Det kostar miljarder och åter miljarder, och det finns ingen anledning att satsa på detta, har ni också sagt. Men i dag har ni en annan uppfattning. Däremot tycker jag att ni har en ganska intressant reservation. Det är bara litet synd att den reservationen inte täcker in hela fältet. I rehabiliteringsfrågor kan ju oerhört många uppgifter tillföras, vilka enligt min uppfattning inte behövs för att det skall bli ett konstruktivt rehabiliteringsarbete. Arne Jansson hade kunnat medverka, eftersom en klar och entydig motion var framlagd av mig och ett antal andra personer. Vi tycker inte att ytterligare uppgifter skall tillföras utan att uppgifterna skall begränsas så långt det är möjligt. Vi tycker att det behövs ett register för att betala ut sjukersättning till människor och för att hålla reda på hur många dagar av föräldraförsäkringen som är uttagna. När man lyssnar till debattörerna här i kammaren, herr talman, och när man ser till den information som Försäkringskasseförbundet, Riksförsäkringsverket och också regeringen ger ut, med direktiv om hur saker och ting skall handläggas, är det intressant att kunna notera att detta skulle kunna datoriseras. Varje handläggare i hela landet skulle, med hjälp av en man, kunna få denna information införd i sin dator. Man skulle då exakt veta vilka regler som gäller. Men det har ingen talare tagit upp, eftersom det inte är spännande och intressant att ha ett gott hjälpmedel för att kunna veta vilka regler som gäller. I stället vill man tillföra så många uppgifter som möjigt om enskilda människor. Jag vill sätta gränsen mycket snävt eftersom jag inte tycker att det fyller någon funktion. Därför påpekade jag för Arne Jansson att jag var litet besviken över att Ny demokrati inte löpte linan ut.
Herr talman! Jag vill bemöta Sigge Godins taktik. Sigge Godin vidhåller att han satt med vid utskottets behandling av frågan, men att han lät en suppleant sitta vid bordet därför att han inte skulle vara med när utskottet justerade betänkandet. Det är dåligt. Är det en sådan här partipolitik som Folkpartiet håller på med? Det är horribelt att höra att Sigge Godin satt i samma rum vid aktuellt tillfälle, men att han hänvisar till att han inte satt vid bordet utan satt bredvid. I socialförsäkringsutskottets betänkande SfU19 står det klart och tydligt att Sigge Godin deltagit i beslutet. Jag trodde inte att sådant här existerade i utskottsarbetet. Men vi får nu lära oss hur mygel på hög nivå används av Folkpartiet och Sigge Godin. Sigge Godin säger vidare att han inte representerar regeringen. Det gör han förvisso inte. I det här sammanhanget är det väl tur. Sigge Godin representerar dock ett parti som ingår i regeringen, och nu är det känt hur man använder sig av mygel i utskott. Jag tycker att det här är ett mycket dåligt sätt att arbeta på, och vi måste nu noga överväga hur vi skall fortsätta att agera och arbeta, med tanke på Sigge Godins svängar och agerande. Jag trodde att man skulle jobba seriöst i utskott och att man skulle stå för vad man sade. Sigge Godin har en motion som han inte själv reserverat sig för. Hans förklaring är att han inte satt med vid bordet vid aktuellt tillfälle, utan att han satt vid sidan av bordet, och att det var en suppleant som satt vid bordet. Om man inte kan stå för vad man skrivit i en motion är det mycket dåligt,
Herr talman! Jag beklagar att Arne Jansson inte vet hur det går till i utskottsarbetet och att han inte studerar sina egna suppleanter. Ibland sitter de vid väggen när Arne Jansson själv sitter vid bordet och tjänstgör. När ett annat ärende avgörs sitter han själv vid väggen därför att suppleanten tjänstgör. Det är ju så det går till. Jag hoppas att Arne Jansson inte gör någon stor affär av det här. Det är helt enkelt löjligt att Arne Jansson inte vill förstå vad det handlar om. I går fick jag klart för mig att det är tryckfel i betänkandet. I morse meddelade jag utskottskansliet detta. Meddelandet gick vidare till kammarkansliet. På kammarkansliet har man, Arne Jansson, sagt att man inte är beredd att dela ut någon rättelse. Jag uppmanar Arne Jansson att ta kontakt med kammarkansliet, med talmannen och med utskottets kanslichef för att klara ut vad som gäller. Arne Jansson kan även ta en promenad bort till Märtha Gårdestig, som sitter här i kammaren. Det var hon som tjänstgjorde vid bordet. Låt mig klargöra att jag inte representerar Folkpartiet i den här frågan, utan att jag är en enskild motionär. Jag har yrkat bifall till motionen. Om Arne Jansson hade lyssnat skulle han ha hört det. Jag står för motionen till sista stavelsen, och det finns fler i Sveriges riksdag som står bakom den. De, tillsammans med mig, kommer att rösta för motionen. Arne Jansson behöver inte alls bekymra sig. Men gör ingen stor affär av att Ny demokrati tar hänsyn till de enskilda, små, människorna. Det är fel! I så fall skulle ni ha yrkat bifall till den väckta motionen, men det har ni inte gjort.
Herr talman! Det här är ganska intressant. Sigge Godin säger att vi ledamöter skall ifrågasätta det material som ligger på bänkarna i kammaren och vad som står däri, det material som vi skall fatta beslut om. Inför varje omröstning skall vi också tydligen fråga kammarkansliet om det står rätt eller fel däri. Om det är meningen att vi skall arbeta på det sättet tror jag att det skulle bli ganska svårt att jobba här i riksdagen. Vi måste lita på att de papper som ligger framför oss är riktiga. Det är det enda vettiga. Jag vill återkomma till det här med att byta platser vid bordet i utskottsarbetet. När Sigge Godin byter plats i utskottet, vidtalar han då inte sin suppleant att ansluta sig till Sigge Godins motion? Det är tydligen inte Folkpartiets tänkesätt som det här är fråga om, utan det är Sigge Godins personliga intentioner som kommer fram. Men de tränger fram på ett mycket märkligt sätt. Över huvud taget föranleder Sigge Godins hantering av det här ärendet i dess helhet oss i Ny demokrati att ta ställning när det gäller vårt fortsatta agerande.
Herr talman! Jag hoppas att mitt anförande blir avslutningen på debatten. För det första vill jag säga att rätt skall vara rätt. För det andra är det ganska bra med en regel om att inte motionera i eget utskott när man tillhör regeringspartierna. För det tredje kan det vara bra att ibland tassa försiktigt. När frågorna är väldigt svåra behöver man inte slå alltför hårt omkring sig. Det finns nämligen inget absolut rätt eller fel, utan avvägningar måste göras. I denna fråga vill jag i stället se frammåt. Jag tycker att vi kommit fram till något som är ganska välavvägt. Visserligen kan problem uppstå i framtiden. Vi kan t.ex. upptäcka att någonting gjorts fel. I framtiden skall riksdagen också mycket mer ägna sig åt utvärdering av sina beslut. Jag skulle vilja avsluta debatten med att säga att de som är kritiska -- det gäller kritiker från bägge hållen -- bör observera vad som händer. De bör följa upp ärendet för att komma underfund med om lagstiftningen var bra eller inte. Det är vår plikt. Att självklart fördöma och säga att det här är absolut fel är övermaga. Det finns också rena olikheter i frågan om personlig integritet. Men även i den frågan är vikterna litet olika i vågskålen. Herr talman! Låt alltså riksdagsledamöterna göra det som man i Rikdagsutredningen hoppas på, dvs. att i framtiden följa upp fattade beslut i syfte att kunna fatta ännu bättre beslut.

Herr talman! Det ärende som nu ligger för beslut i riksdagen är ett stort och omfattande ärende, där det har gjorts ett ingående utredningsarbete. Jag vill påstå att vi i konstitutionsutskottet har ägnat de här frågorna mycket stor uppmärksamhet, och vi har behandlat frågan i olika omgångar. Det är alltså ett beslut som är väl genomtänkt, och det bygger på en bred enighet i konstitutionsutskottet. Utan att gå in på några detaljer vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottsmajoriteten och regeringen föreslår i den proposition om sänkt dieseloljeskatt som vi nu skall behandla att skatten på dielselolja sänks med 5 öre per liter och att fordonsskatten för tyngre fordon sänks med 20 %. Detta har vi socialdemokrater i utskottet reserverat oss mot. I regeringens och utskottsmajoritetens motivering för sänkningen hänvisas till den svenska industrins konkurrenskraft och till den svenska sysselsättningen. Det verkar förvisso vällovligt, men det är bedrägligt. Låt oss först och främst komma ihåg att de åtgärder som regeringen föreslår gällande transportsektorn inte är speciellt betydelsefulla för denna. Tack vare den ofrivilliga devalveringen har svenska företag, även inom transportsektorn, fått en kraftigt förbättrad konkurrenssituation. Genom sänkningen av arbetsgivaravgifterna har kostnaderna sänkts ytterligare. Jag skulle kunna göra den här listan avsevärt mycket längre. I det senaste numret av tidningen Lastbilen utropas det på ledarsidan: Bättre och bättre dag för dag! Man räknar upp alla de krav som transportsektorn har ställt till regeringen och fått genomförda. Det handlar om borttagna miljöacciser för tunga fordon, bärighetsupprustning, hastigheter, köroch vilotider, borttagande av kilometerskatter m.m. Det är en mängd krav från ett särintresse, som regeringen entydigt har ställt upp på. Kanske det vore någonting för herr Lindbeck att granska? Det finns med andra ord inte speciellt stor anledning att ytterligare förbättra konkurrenssituationen inom denna sektor genom sänkta skatter. Tvärtom finns det risk för att man med alltför stora, kraftiga och snabba förändringar av skatteregler och olika förmåner i stället skapar en situation där produktivitetsarbete och utveckling av sektorn får stå tillbaka för ett kortsiktigt vinst och marknadsintresse. Därför kommer vi att säga nej till förslaget. Men vi gör det också på grund av de statsfinansiella konsekvenser förslaget får. I det läge vi nu befinner oss anser vi det inte speciellt lämpligt att ägna kraft, möda och framför allt pengar åt att göra ofinansierade skattesänkningar, vilket detta förslag innebär. Regeringen presenterar i propositionen inte något som helst förslag till finansiering av dessa skattesänkningar. De beräknas uppgå till 341 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. Det finns i dag sannolikt bättre sätt att använda 341 miljoner kronor på. Utskottet berör i sitt betänkande att detta handlar om EG och att det finns mininivåer i EG som man bör söka sig ner mot. Då skall vi vara medvetna om att det inte finns någonting i EG:s regelsystem som tvingar Sverige att anpassa sig i det här fallet. Det gäller både dieseloljeskatt och energibeskattning, som tas upp i det här betänkandet. Därför är EG inte heller ett uttryck för hot mot välfärd och miljö, vilket EG-motståndare ofta vill göra gällande och som de faktiskt just nu i sin argumentation får stöd för av regeringspartierna. I detta fall handlar det faktiskt om mycket små skillnader mellan EG:s mininivå och den nivå som den svenska skatten ligger på. Med en flytande och sjunkande kronkurs riskerar t.o.m. Sverige att hamna en bra bit under EG:s mininivåer när det gäller dieseloljeskatt, som Per Kågeson för ett par veckor sedan poängterade på DN Debatt. Detta visar att det i dagsläget inte finns något behov av en sänkning. Det avgörande för Socialdemokraternas negativa inställning till sänkt dieseloljeskatt är ändå de signaler som detta ger till marknad och medborgare om vilken sorts transporter och energianvändning som i framtiden skall användas. I högtidliga tal pratas det ofta om vikten av att man värnar miljön och om hur viktigt det är att man i alla samhällssektorer i alla sammanhang faktiskt värnar det som är vår gemensamma framtid. Därför är det speciellt spännande att det i den här debatten är en centerpartist som har fått förtroendet att representera utskottets majoritet. I förra valet, exempelvis, kritiserade ofta Centerpartiet oss socialdemokrater för att inte föra en tillräckligt hård miljöpolitik. Detta kan naturligtvis diskuteras. Under 60 och 70-talet var miljömedvetenheten inte tillräckligt stor. Under 80-talet ökade miljömedvetenheten och det ställdes stora krav på en gång. I det läget kunde man kanske inte tillräckligt snabbt tillgodose dessa krav. Men låt oss vara medvetna om att miljöpolitiken, energibeskattningen och beskattningen av transportsektorn faktiskt gick åt rätt håll under 80 talet. Detta uppmuntrade en transport och kommunikationssektor som bättre svarade mot de miljökrav som fanns. Nu är utvecklingen faktiskt annorlunda. Nu har vi fått en borgerlig regering. Uppenbarligen styr Moderaterna också miljöpolitiken. Nu sätts nämligen de kortsiktiga vinstintressena före de långsiktiga miljöintressena. Detta förslag kan man nämligen kort och gott beskriva som en tämligen stor och säker förlust för miljöintressena. Vi vet i dag att trafiken är en av de absolut största utsläppskällorna. Vi vet att den transportstruktur som finns i dag i stor utsträckning förstör miljön, skogen och naturen. Jag vet inte om alla har öppnat sin post ännu, men vi har alla i dag, såsom riksdagens ledamöter, fått ett upprop från biskopen i Skara stift, LRF i norra Västsvenska. Det är ett upprop med krav på en politik för en trafik som grundar sig på miljöns villkor. Det gör inte detta förslag. Låt oss vara tydliga på det området. Det här förslaget grundar sig inte på miljöns villkor. När det gäller långväga transporter tycker regeringen, med stöd av utskottsmajoriteten, att det är för dyrt att transportera på lastbil och att det relativt sett är för billigt att transportera på järnväg. Här ser vi vad som anses vara miljövänligt. Vi vet att det är den miljövänliga järnvägstrafiken som kommer att drabbas. Det innebär också att regeringen nu styr upp vilka drivmedel som den vägbundna trafiken skall använda. De miljöovänliga dieselsorterna kommer att prioriteras och i förhållande till de miljövänliga drivmedel som faktiskt finns bli billigare. Vi vet att det för Stockholms lokaltrafik, SL, relativt sett kommer att bli dyrare att fortsätta med exempelvis etanolbussar. Tyvärr väger miljön väldigt lätt i det här förslaget, precis som när det gäller energibeskattningen. Den frågan skall vi återigen behandla. Jag tänker inte närmare gå in på den debatten. Vi har haft den tidigare. Men vi kan konstatera att regeringen har valt att göra en generell sänkning som innebär att även de företag där energikostnaderna inte utgör en speciellt stor del får kraftiga sänkningar. Av sysselsättningsskäl har vi valt att gå med på vissa sänkningar för de mest elintensiva företagen. Men vi säger att vi inte är beredda att göra de här generella sänkningarna, eftersom vi vet att det slår mot miljön och vår gemensamma framtid. För att vara litet elak måste jag säga att det därför inte är speciellt underligt att regeringspartierna och utskottsmajoriteten yrkar avslag på den utredning som vi socialdemokrater kräver om de styrmedel som i framtiden skall ge den ekonomiska politiken en mer miljövänlig inriktning. Det skulle jag också göra om jag lade fram sådana förslag som regeringen faktiskt har gjort, därför att det innebär ju just att man är i total avsaknad av de här styrmedlen. Även om vi befinner oss i tider av arbetslöshet och kraftig lågkonjunktur tror jag att man skall vara medveten om att det finns en miljöopinion. Den kommer att finnas, och jag tror faktiskt, för att vara litet mer precis, att Centerns svek i de här frågorna kommer att väga tungt nästa val. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1, 3 och 5.

Herr talman! Ny demokrati har tydligen fått förhinder. Det är litet synd, eftersom det är viktiga miljöfrågor som diskuteras. Ny demokrati kanske har möjlighet att återkomma till debatten. Det här betänkandet handlar formellt sett om en teknisk omläggning av ett skatteuttag. Det är i och för sig en viss sänkning, men den är inte så dramatisk. Men detta är mer än en skattefråga. Det är en miljöfråga. Jag tror att vi skall sätta in detta betänkande i den process på skatteområdet och miljöområdet som har pågått sedan regeringen tillträdde. Vad hände förra våren? Jo, då sänktes energiskatten för industrin. Man slopade energiskatterna på bränsle och el och sänkte skatten mycket kraftigt på koldioxid. Den begränsades till en fjärdedel av det allmänna koldioxiduttaget för industrins del. Det var den åtgärden. I november 1992 tog man ytterligare steg på trafikområdet. Då slopades kilometerskatten. Det är nog en åtgärd som var nödvändig för ett medlemskap, men kilometerskatten skulle nog kunna ha överlevt vid ett EES-avtal. Men man gick stegen före. Anpassningen till EG är viktigast, även när den inte krävs formellt. Vid det tillfället sade regeringen att man skulle lägga om beskattningen från kilometerskatt till skatt på bränsle och diesel och se till att det blir statsfinansiellt neutralt. Utredningen som då talade om neutralitet krävde 40 öre. Regeringen stannade för 35 öre, och nu sänker man till 30 öre. Man har uppenbarligen gått ifrån den gamla tanken att omläggningen skulle vara statsfinansiellt neutral. Detta är de åtgärder som har vidtagits. Hur ser verkligheten ut på miljöområdet? Vi fick en antydan om det alldeles nyss från Martin Nilsson med brevet från biskopen i Skara stift. Hur ser det ut på andra håll? Ivar Franzén som snart skall tala här vet med all säkerhet hur det ser ut i Halland. Hur det ser ut nere i Skåne fick utskottet lära sig när vi nyligen var på studiebesök. Vi vet att från 1986 till 1991 har andelen skadad tall i Skåne ökat från 14--65 %. Skogen tar oerhört stor skada i Skåne. Den tar skada i Martin Nilssons hemregioner. I min hemregion, Bohuslän, blöder skogen. Martin Nilsson redogjorde för en av kravkoncernerna i en kravindustri som sade att det skall bli bättre och bättre dag för dag. Träden är stumma. De tiger. Men vi kan läsa i pressen och jag kan se med mina egna ögon, Ivar Franzén, hur skogen blöder -- bokstavligen. Det kommer larmrapporter. Skogen är så stressad att träden fäller ut kåda i oerhört snabb takt. Något eller några år senare börjar skogen dö. Skogen är inte helt stum. Den visar genom att den blöder och dör hur det står till med miljön. Det är i det perspektivet som vi skall se det här beslutet. Det perspektivet kräver åtgärder, men det kräver helt andra åtgärder än vad regeringen har åstadkommit. Naturskyddsföreningen har kritiserat den här åtgärden. Ulf von Sydow har skrivit om detta. Alla vet att bilismen inte bär sina miljökostnader. Därför skall inte skatteuttaget sänkas. Det finns budgetskäl och miljöskäl. Den statsfinansiella situationen består av två saker. Det finns ett gigantiskt budgetunderskott. Det är en skuld som vi bygger upp. Vi bygger också upp en miljöskuld. Om statsskulden ligger på över 1 000 miljarder så är miljöskulden lika stor om inte större. Förslaget är oacceptabelt. Martin Nilsson har redogjort för varför det är så, och det har jag också gjort. Det bör avvisas. Det finns en rad förslag som gäller fordonsskatter mera allmänt. Det finns förslag om differentiering och om ändrade former för skatteuttaget. Det finns förslag från kristdemokrater, vänsterpartister och socialdemokrater. Det kanske också finns någon centerpartist som har sådana tankar. Jag minns inte riktigt vad som stod i utskottsbetänkandet, men det borde i alla fall ha funnits någon centerpartist. Man kan ta till olika metoder. I en socialdemokratisk motion sägs att man skall höja fordonsskatten och minska drivmedelsbeskattningen. Klokt nog har inte de övriga socialdemokraterna reserverat sig till förmån för det förslaget. Jag tror dock att man bör gå på linjen med differentiering och utreda den vidare. Utskottet säger att en utredning avvisade det förslaget år 1980. Det var för tretton år sedan, Ivar Franzén. Det har hänt mycket på miljö och teknikområdet sedan dess. Utskottets majoritet har säkert rätt i att det medför en del krångel att differentiera bensinskatten. Jag kan säga till Ivar Franzén att jag krånglar gärna när det gäller att värna miljön, och det gör de flesta svenskar. De tar litet krångel. Krånglet här är inte speciellt stort med den nya teknik som finns. En utredning avvisade förslaget 1980. En annan utredning, Kommittén om indirekta skatter, förordade 1989 en övergång till en differentiering av bensinskatterna. Man sade att det fanns övervägande skäl som talade för detta. Detta vet Ivar Franzén, eftersom vi har fått redogörelser för detta inom utskottets ram. Utskottet sitter nöjt med sakernas tillstånd och säger att vi nog kan klara oss och följa Riobesluten och inte ha en högre koldioxidnivå år 2000 än vi hade 1990. Men, Ivar Franzén, 1990 var väl inget idealår? Man följde visserligen en Riokonferens, men man kan vara bättre. Sverige har mycket högre utsläpp per capita än vad många andra länder har, så vi bör gå före. Skulle vi reducera våra utsläpp till en internationell nivå skulle vi behöva reducera dem med 80 %. Vi i Vänsterpartiet har sagt att man åtminstone skall reducera dem med 20 % till år Vårt förslag till omläggning av beskattning är det bästa förslaget. Vi har sagt att man skall minska uttaget av fordonsskatter och höja skatten på drivmedel. Det är ett bra förslag. Bilar som står stilla skadar naturligtvis inte miljön i någon påtaglig omfattning. Nya bilar gynnar miljön. De är mera miljövänliga. Vårt förslag är statsfinansiellt klokt. Det är finansierat. Förslaget är t.o.m. konjunkturellt riktigt, eftersom bilindustrin skulle behöva en stimulans just nu. Sänkt fordonsbeskattning skulle innebära en sådan stimulans för företag som Saab och Volvo. Det är två svenska industriföretag som har det kämpigt just nu. Herr talman! Ny demokrati som tyvärr inte har tillfälle att delta i debatten här har helt andra förslag. En kommande talare skall redogöra för den intressanta uppläggningen. Man säger att man helt skall slopa fordonsskatterna. Det skall emellertid inte finansieras på något sätt. Det visar en viss syn på miljön. Man säger också att man skall lindra beskattningen för tjänstebilarna. De som åker runt i betalda tjänstebilar utgör ett verkligt utpräglat skattefrälse. Det frälset skall Ny demokrati frälsa ännu mera. Det får då vara någon måtta på hallelujandet och miljöovänligheten från Ny demokratis sida. Herr talman! Vi har också ställt oss bakom motioner från andra partier där man har tänkt i rätt riktning. Det gäller t.ex. Lennart Fremlings motion Sk654. Det är en bra motion angående beskattning av blyad bensin. Vi stöder naturligtvis socialdemokraterna under mom. 10. Under mom. 14 har vi anvisat våra idéer om energiskatternas allmänna utformning, men tiden medger inte att jag uppehåller mig vid det. Slutligen, i mom. 17 om industrins energiskatter finns det uppenbara felet i regeringens politik. Man har så kraftfullt minskat energiskatteuttaget och inte fått några positiva sysselsättningseffekter, men däremot har man fått negativa miljöeffekter. Det är synd, Ivar Franzén, att ni gav vika. Jag tror nog att ni gjorde motstånd. Men ni gav vika, och det är det som räknas. Här måste ni rätta upp er politik, och ni borde åtminstone kunna få stöd av Kristdemokraterna. Då kan vi få fram ett bättre balanserat energiskatteuttag på industrin. Herr talman! I motion Sk650 har Per-Richard Molén på ett övertygande sätt visat att gränsdragningen för reducering av elskatter i Norrland inte stämmer med senare mätningar. Man kan visserligen inte göra något åt väderleken, men man kan anpassa skattereglerna så att de stämmer med faktiska förhållanden. Jag yrkar därför bifall till detta förslag. Jag yrkar bifall till mom. 6, 14 och 17. I övrigt har det framgått hur vi kommer att ställa oss i voteringarna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 34 tas ett flertal energiskattefrågor upp, som berör inte mindre än tre propositioner och ett trettiotal motioner. Jag skall kort redovisa några av utskottets ställningstaganden och något kommentera avgivna reservationer och yttranden. Utskottet föreslår en sänkning av dieselskatten med 5 öre. Det motiveras dels av konkurrensskäl, dels av den utfästelse som utskottet gjorde redan i höstas om en översyn. Skattebortfallet har beaktats i 1993/94 års budgetförslag. Detsamma gäller sänkningen av fordonsskatten med 20 % för de tyngsta fordonen och successivt mindre sänkning för lättare fordon. Det skulle inte bli någon sänkning alls för fordon som väger 3 000 kg eller mindre. De svenska fordonsskatterna för tunga fordon ligger cirka fem gånger högre än genomsnittet i Europa. Den föreslagna säkningen av fordonsskatten är därför väl motiverad från konkurrenssynpunkt. Den långsiktiga budgeteffekten beräknas till 175 miljoner kronor per år, vilket är lägre än den engångseffekt som Jag kom osökt att tänka på barnvisan Om pappa ville ge mig en femöring, så skulle jag köpa allt. Det är ungefär samma tema som både Martin Nilsson och Lars Bäckström spinner på. Denna femöring betyder tydligen allt. Det är en mycket begränsad säkning. Det är klart att det finns en fördel med att vårt miljövänliga bränsle är så attraktivt att man i regel tankar i Sverige innan man åker utomlands, och man väntar med att tanka tills man kommer till Sverige, när man har varit utomlands. Detta är alltså en väsentlig miljöfördel. Svenska bilar har i genomsnitt en bättre miljöstandard än Europagenomsnittet. Det är alltså en fördel att vi ser till att vi kan vara med och konkurrera. Det finns klara miljöaspekter på att vi håller oss konkurrensneutrala, så att svenska bilar kan ta sin del av transporterna. Utskottet föreslår också en konsekvent skattebefrielse för vegetabiliska och animaliska oljor, oavsett med vilken procentandel de ingår i blandning med mineralolja. Om mineraloljeandelen understiger 5 %, blir hela blandningen skattefri. Detta är en viktig åtgärd dels för att vegetabiliska och animaliska oljor skall få berättigad kompensation för sina miljöfördelar, dels för att undvika den snedvridning av konkurrensen som nuvarande skattebestämmelser ger avseende import av blandbränsle resp. Utskottet förutsätter dock att utredningen om teknisk översyn av energibeskattningen ytterligare studerar frågan och återkommer med de förslag till kompletteringar som kan behövas. Det bör t.ex. beaktas att blandbränslena har en stor betydelse för introduktionen av rena biobränslen på marknaden, vilket övergångsmässigt kan motivera vissa extra fördelar. Även paraffinets miljöfördelar i jämförelse med vanliga mineraloljor bör uppmärksammas och kan i ett slutligt förslag påverka beskattningen. Jag vill också instämma i det som Lars Bäckström sade om att skogen blöder. Jag är mycket medveten om detta, Lars Bäckström. Jag tror dock inte ett ögonblick att vi löser dessa problem med att införa olika bensinskatter i olika regioner. Det som regeringen är inne på är mycket effektivare, att införa en miljöklassning av bensinen och av bilarna. Detta är åtgärder som direkt kommer att minska utsläppen och därmed påverka miljön långt mera. Den höjning av bensinskatten som är genomförd är också en betydande faktor när det gäller att begränsa bilåkandet samt öka kollektivtrafikens och järnvägens konkurrensförmåga. Ny demokrati vill genom kraftigt sänkta skatter på nya bilar öka nybilsförsäljningen. Utskottet delar inte den uppfattningen. Även om nya bilar är både miljövänligare och trafiksäkrare än gamla bilar, måste en ökad nybilsförsäljning bygga på ett behov och på ett utrymme i ekonomin. Nybilsförsäljningen skall inte subventioneras genom kraftiga skattesänkningar. Martin Nilsson, såväl utskottsmajoriteten som socialdemokraterna i reservation 3 vill se över skatter och avgifter, så att de i högre grad främjar god miljö. Ett exempel är förmånsbeskattningen av bilar. Utskottet påminner om att utredning pågår för att finna lösningar som gör att bilförmånen mera direkt ansluter till antalet körda mil. Även i övrigt finns det en bred uppslutning kring miljöfrämjande skatter och avgifter. Där har vi egentligen inte några delade meningar. När det gäller industrins energibeskattning, föreslår socialdemokraterna att industrins energibeskattning skall begränsas till 0,6 % av företagets omsättning. De konstaterar att det skulle öka statskassans intäkter med ca 2 miljarder. Det finns åtminstone två nackdelar med detta förslag. För det första innebär begränsningen 0,6 % av omsättningen att den energiintensiva industrin inte kommer att betala någon skatt alls för de sist använda kilowattimmarna. Denna skatt ger inte några som helst motiv för att hushålla med energianvändningen och begränsa den. Det var ju det gamla förslagets stora nackdel som socialdemokraterna vill släpa med sig. För det andra är det inte heller klart om det går att göra en sådan procentbegränsning med full acceptans från EG. Det kan komma att betraktas som ett handelshinder. Det är korrekt att det i dag finns åtskilliga industrier med en ganska liten energianvändning, som utan större olägenhet skulle kunna betala full energiskatt. Detta skulle ge dessa industrier starka motiv för ökad hushållning med energi, samtidigt som det skulle öka statens skatteintäkter. Utskottet bedömer dock att det för närvarande inte finns skäl för att genomföra några sådana förändringar. Under alla förhållanden, Martin Nilsson, är inte de förändringar som socialdemokraterna föreslår vare sig lämpliga eller möjliga. Det finns en liten grupp fjärrvärmeverk som har drabbats hårt av de nya energiskattereglerna för industrin. Det är de verk som har stora industrileveranser och i huvudsak använder biobränsle. De använder alltså en mycket liten del fossila bränslen. I dessa fall kan biobränslen icke konkurrera med industrins lågbeskattade olja. Riksdagen har tidigare uttalat att de lägre energiskatterna för industrin inte får leda till ökad användning av fossila bränslen. Utskottet förutsätter att den av regeringen tillsatta arbetsgruppen för att analysera energiskatternas effekter skyndsamt behandlar denna fråga och lägger fram förslag till lösningar. Detta ges regeringen till känna. Utskottet anser vidare att det är viktigt att vindkraftproduktion kan komma till stånd, där förutsättningar för sådan produktion finns. Utskottet är inte främmande för att utöver nuvarande investeringsstöd också ge vindkraften ett produktionsstöd. Olika former av miljöbonus och befrielse från elskatt har diskuterats, liksom att på något sätt knyta priset på vindkraftsel till det elpris som hushållen betalar. Utskottet är inte nu berett att ta ställning till hur ett sådant produktionsstöd lämpligen skall utformas. Man förutsätter att regeringen uppmärksammar frågan och snarast återkommer till riksdagen med ett förslag. Ny demokrati vill att turistnäringen skall ha samma energiskatter som industrin. Dels är turistnäringen ofta en del av en annan verksamhet, dels är energikostnaden en liten del av turistnäringens totalkostnad. Detta gör att de praktiska och administrativa problemen är stora, och de står inte i proportion till turistnäringens fördelar. Därutöver skall kostnaderna för statskassan och behovet av att bibehålla sparmotiv även för denna näring beaktas. Utskottet avstyrker självfallet Ny demokratis förslag. Fru talman! Som en summering vill jag säga att det finns mycket av positiv miljöpolitik i detta betänkande. Det gäller bara att man till betänkandet också lägger allt det arbete som pågår och de intentioner som denna regering har. Där har Centerpartiet en mycket betydande roll att spela. Det är vi medvetna om, och vi gör vad vi kan. Jag är alldeles övertygad om att vi tillsammans i regeringen kan återkomma med en miljöpolitik som vi med stolthet skall kunna presentera i samband med 1994 års val. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen.

Fru talman! Först vill jag påminna Lars Bäckström om att den sänkta momsen på persontransporter också är till fördel för kollektivtrafiken. I mitt anförande försökte jag faktiskt peka på en rad skäl till att det är viktigt att svensk åkerinäring bibehåller full konkurrenskraft gentemot Europa i övrigt. Vi har de bästa bränslena. Med de klasskrav vi ställer på lastbilar har vi också de miljövänligaste fordonen. Självklart skall vi inte försätta oss i den situationen att vi får in onödigt mycket dåligt bränsle i Sverige och därmed ännu större föroreningar. Det är givet att skogen far illa. Men samtidigt med motorvägsbyggena satsar vi mycket pengar på järnvägen. Med momssänkningen kommer det uppenbarligen att ske en förskjutning av konkurrensfördelarna mot de kollektiva transportmedlen, mot järnvägen osv. Jag vidhåller att ert sätt att diskutera femöringen, som i och för sig är marginell, och beteckna den som någonting som skulle avgöra den svenska skogens överlevnad är nästan litet löjeväckande.